Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. De ambitioner som statsrådet i sitt svar ger uttryck för är ju vällovliga, men sedan kommer vi till detta att gå från ord till handling. Visst kan man säga att det har kommit ut ett stort antal trycksaker — en del av dem mångsidiga, om jag får uttrycka mig så — men det innebär enligt min mening inte att svenska folket därigenom automatiskt kan betraktas som välinformerat. Häromdagen redogjorde man i TV för en opinionsundersökning som handlade om människors inställning till Europafrågorna. Det visade sig att beroende på hur man frågade, fick man mycket olika svar. Utan att överdriva skulle man väl kunna tolka svaren så, att människor inte har klart för sig att vi de facto, om Sverige skulle bli medlem i EG, skulle uppge en del av vår suveränitet. Vi kan väl, fru talman, och förhoppningsvis även statsrådet, vara överens om att en del — jag har inte sagt hur stor del — av vår suveränitet faktiskt skulle uppges om Sverige blev medlem i EG. Sedan kan man diskutera hur stor del av suveräniteten som skulle uppges. Detta har folk emellertid inte förstått, eftersom informationen och debatten om denna fråga inte har legat på en nivå som gjort det möjligt för människor att förstå vad saken gäller. Dessutom har debatten än så länge handlat väldigt mycket om själva anpassningsfrågorna eller harmoniseringsfrågorna. Att dessa frågor inte är enkla demonstreras väl också, fru talman, av att man i vissa sammanhang har använt sådana ord som ”osmos” för att förklara detta. Nu är jag, fru talman, kemist, och jag vet därför vad osmos är, men stora delar av svenska folket vet faktiskt inte det. Jag menar att det, när man tillgriper ord som osmos för att förklara hur man skulle kunna komma till gemensamma beslut, är ett tecken på att man kanske inte riktigt har den klarhet som skulle behövas.
Fru talman! Även jag vill tacka för svaret på min fråga om hur Per Gahrtons agerande skulle kunna försämra EES-förhandlingarna. Jag tycker mig dess värre inte ha fått något svar på min fråga i det skrivna svar jag fick strax innan jag kom hit och som Anita Gradin nu har läst upp. Min fråga var hur försämringen skulle kunna se ut. Företrädare för regeringen har gjort många uttalanden i diverse frågor, rörande t.ex. arbetsmiljö, fackföreningar och livsmedelskontroll. Dessa uttalanden har gått ut på att Sverige inte kommer att acceptera några försämringar. Detta är den svenska linjen, den som alla förhandlare bör ha känt till om de följt den svenska debatten. Om det, fru statsråd, är den linjen som gäller, innebär det ju ingen fara att publicera material som visar, och försöka få till stånd en debatt om, att det kan bli fråga om försämringar. Då finns det ju, fru talman, ingenting att förhandla om, utan då är det de uttalanden som Ingvar Carlsson, Anita Gradin och många andra företrädare för regeringen har gjort om att vi inte skall acceptera några försämringar som gäller. Då finns det ingenting att förhandla om när det gäller asbest, arbetsmiljö och fackliga försämringar. Fru talman! Jag upprepar min fråga: Vad är det för konkreta försämringar i fråga om EES-avtalet som kan föranledas av Per Gahrtons agerande? Jag har inte fått svar på den frågan.

Fru talman! En av de åtgärder som man kunde ha vidtagit var att ta i anspråk det relativt rejäla anslag som stod till förfogande för allsidig information. Det är alldeles riktigt som statsrådet påpekar att vissa organisationer verkligen har tagit på sig uppgiften att informera. SAF t.ex. lägger ju ned oerhörda pengar, man kan få böcker gratis i bokhandlar och vi ser affischer över hela stan. Snart blir väl folk fundersamma över hur den svenska flaggan egentligen ser ut. Men detta ger ju ingenting som vi skulle vilja kalla för allsidig och saklig information. I samband med andra stora frågor, som svenska folket har ställts inför, har det ibland kommit ut debattskrifter som bekostats av allmänna medel, där man har tagit upp vissa problem och belyst dem från två sidor. Jag skulle kunna nämna det som ett exempel på vad man faktiskt skulle kunna göra. Redovisningen skulle präglas av en viss objektivitet: först kommer en sakredogörelse, och sedan kommer två olika ståndpunkter.
Fru talman! Jag blev litet konfunderad när jag läste det första svaret jag fick och det sedan inte kom något ytterligare svar när jag ställde mina frågor. Jag ställde raka frågor: Vad är det för försämringar som kan komma av Per Gahrtons agerande? Gäller inte de uttalanden som statsrådet har gjort tidigare om att vi inte skall tillåta någon försämring av arbetsmiljön, fackliga frågor, livsmedelspolitik osv.? Gäller de eller gäller de inte? Gäller statsrådets uttalanden kan de ju inte leda till några förhandlingssvårigheter. Statsrådet har undvikit min fråga två gånger nu, och jag hoppas att hon tar tillfället i akt och svarar mig. Jag tycker att det är oförskämt att hon bara skakar på huvudet och går härifrån.

Fru talman! Roland Larsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att undanröja de hinder som nu föreligger för att kommunerna skall få en större självbestämmanderätt när det gäller föräldraförsäkringen. Roland Larssons fråga har sin grund i en skiss till ett kommunalt förnyelseprogram som nyligen presenterats av den nya kommunledningen i Malmö kommun. Det är ett mycket intressant program. Det kommer under den närmaste tiden att bearbetas inom kommunen och därefter bli föremål för kommunala ställningstaganden. Den fråga det här gäller berör vitala delar av vårt välfärdssystem, såväl relationen mellan två olika organisatoriska nivåer — stat och kommun — som relationen mellan samhällsorganen och de enskilda medborgarna. Ett ställningstagande från regeringen till eventuella förändringar i det statliga regelsystemet kan göras först i samband med att en framställning från kommunen föreligger.
Fru talman! En framstående och tongivande socialdemokratisk politiker som Lars Engqvist går, i sin nya roll som kommunpolitiker, ut och presenterar de här uppslagen till reformer på den kommunala nivån. Dessa står uppenbarligen i strid med de synpunkter som regeringen tidigare framfört i liknande sammanhang, t.ex. när det gäller rätten att utbetala kommunala vårdnadsersättningar.

Det var egentligen detta som jag tyckte var intressant att få höra, att man ändå är beredd att pröva en sådan förändring efter en framställning från kommunen. Det skulle i realiteten innebära att man också öppnar möjligheter för kommunala vårdnadsersättningar, eftersom detta ur strikt kommunalrättslig synpunkt är en och samma sak, nämligen ett kontant bidrag till enskilda barnfamiljer. Därför välkomnar jag svaret att man efter en viss prövning är beredd att ta ställning till eventuella förändringar. Motståndet har ju tidigare varit kompakt. Jag skulle ändå vilja fråga civilministern vad det är för typ av framställning från kommunens sida som man förväntar sig. Om man ämnar genomföra detta så torde det knappast krävas någon speciell framställning. Det måste väl i så fall vara en lagändring som civilministern åsyftar.
Fru talman! Det är inte min sak att bestämma vilken typ av framställning som Malmö kommun skall komma med. Jag vet inte hur noggrant man har gått igenom problemen, innan man lade fram förslaget. Det finns ett antal problem här. Dit hör kommuners möjligheter att, utan särskilt lagstöd, lämna understöd till enskilda personer. Om man skulle ha den utformning som skisseras i programmet så rör detta också socialtjänstlagens regler om hur man hanterar olika typer av bidrag. Det är detta jag förväntar mig finns med i framställningen, att man har tänkt igenom problemet. Sedan får vi diskutera igenom de formella och reella problem som föreligger, för båda typerna av problem finns med i denna frågeställning.
Fru talman! Som jag sade förut så är det ingen skillnad mellan detta förslag och de kommunala vårdnadsersättningar som har diskuterats i åtskilliga kommuner. Det handlar om att man betalar ut kontant ersättning till barnfamiljer. Det torde väl knappast ha någon betydelse vilken grund man har för detta, utan det är själva åtgärden som sådan som skall prövas. Jag har vid åtskilliga tillfällen här i kammaren frågat biträdande socialministern om dessa möjligheter och fått ett absolut bestämt besked om att det strider mot den kommunala självbestämmanderätten. Därför tycker jag att det finns en positiv ansats i svaret när civilministern ändå säger att man är beredd att efter en framställning pröva saken. Jag utgår då från att en sådan prövning blir förutsättningslös, och jag hoppas att den skall leda fram till att man bestämmer sig för att kommunerna skall ha den här möjligheten. Det återstår att se, men jag hoppas att det blir så.
Fru talman! Jag har sagt att vi inte kan pröva detta innan vi har en framställning. Sedan förhåller det sig så, att en kommun inte kan lämna understöd åt enskilda personer utan särskilt lagstöd. Det finns den typen av formella hinder i den här frågeställningen också.

Fru talman! Leif Marklund har frågat mig om jag är beredd att tidigarelägga en byggstart för ett nytt polishus i Gällivare. Polisens lokaler i Gällivare är inte bra. Byggnadsstyrelsen har därför sedan länge planerat en nybyggnad och hos regeringen begärt projekteringsuppdrag. Regeringen har inte tagit slutlig ställning i saken. Sedan några år tillbaka redovisas i budgetpropositionerna investeringar i byggnader i rullande treårsplaner. Detta sker för att öka möjligheterna till en mera långsiktig planering av lokalförsörjningen för statliga myndigheter, däribland polisen. Planeringen bygger bland annat på en avvägning mellan tillgången på resurser och de skilda investeringsbehov som finns. Den prioriteringsplan för polishusbyggen som redovisas i budgetpropositionen 1990 grundas på sådana avvägningar. Situationen har i stort sett inte förändrats sedan budgetpropositionen lades fram. Det är självklart att regeringen håller sig underrättad om förutsättningarna för att genomföra ett nytt polishusbygge i Gällivare och att regeringen så fort dessa förutsättningar är uppfyllda fattar de nödvändiga besluten. Jag är inte nu beredd att tidsbestämma byggstarten för ett nytt polishus i Gällivare. Tidpunkten för byggstart påverkas också av sysselsättningsläget. Det är inte uteslutet att man under tiden kan göra punktinsatser för att t.ex. förbättra arbetsmiljön för polisen eller för att åtgärda andra akuta problem som kan uppstå.
Fru talman! Jag tackar civilministern för svaret. Anledningen till min fråga är att jag under hösten 1989 besökte polishuset i Gällivare och där fick en mindre chock över de arbetsförhållanden som Gällivarepolisen tvingas arbeta under i sina lokaler. Polisdistriktet är stort och innefattar stora delar av fjällförvaltningen och en mycket stor del av Norrlands inland. Man har där en lokalbrist som är sådan att man knappast kan tro det är sant i dag. Man hade nio celler, eller arrestlokaler, fyllda av tillfälligt omhändertagna. I en arrestlokal uppehöll sig advokater och förhörspersonal. Huset var också drabbat av mögelskador. Projekteringen av ett nytt polishus har pågått i tio år, och arbetarskyddsstyrelsen har gigantiska listor över saker och ting som behöver åtgärdas för att man skall få en bra arbetsmiljö. Detta är inte tillfredsställande. Med tanke på vintern har man delvis löst problemet med omklädningslokaler, så att man kan ha skilda omklädningsrum för de kvinnliga poliserna och de manliga poliserna. Men fortfarande är situationen otillfredsställande. De baracker som man hade kört dit var så kalla att vattnet under vinterhalvåret frös både på toaletterna och i duschrummet. Detta kan absolut inte fortgå i längden. Det saknas dessutom tio arbetsrum, och det saknas också lokaler för de nya instrumenten för blodprovstagning. Enligt vad jag kan utläsa av civilministerns svar finns det faktiskt en liten gnutta hopp. Regeringen skall hålla sig underrättad och är beredd att på något sätt prioritera bygget om det skulle uppstå ytterligare förutsättningar för detta.
Fru talman! Gällivare polishus är ett av de polishus som helt klart är i behov av en helt annan utformning. Det är upptaget i de planer som finns för nybyggnad av polishus, och vi är medvetna om bristerna. Jag vill bara tilllägga att det finns andra polishus som också har stora brister och vilka man har prioriterat ännu högre. Jag hoppas att vi så snart som möjligt skall få plats för även Gällivare polishus bland de polishus som det kan finnas utrymme för inom de investeringsramar vi har.
Fru talman! Om man vill ha ytterligare förutsättningar för en ökad prioritering av Gällivare polishus kan man se på den byggarbetsmarknad som finns. Bygget i Aitikgruvan kommer att bli klart under 1990-1991. Då förutsätter man att det blir en ökad arbetslöshet i detta område som redan nu har betydligt högre arbetslöshet än den som redovisats av andra byggkassor i Sverige Kassa 36, som omfattar Gällivare, kan i dag redovisa en arbetslöshet på 990. Det innebär att förutsättningarna finns för ett tidigareläggande just med hänsyn till sysselsättningskravet. Men jag anser att också arbetsmiljökraven talar för detta. Är civilministern beredd att vid tillfälle besöka polishuset i Gällivare för att på ort och ställe informera sig bättre om det behov som föreligger att prioritera Gällivare?
Fru talman! Jag har besökt ett antal risiga polishus, och jag är fullt beredd att besöka också Gällivare polishus med de risker som kan finnas där.

Fru talman! Lars Leijonborg har frågat mig om regeringen är beredd att ge statskontoret i uppdrag att genomföra mätningar av produktivitetsutvecklingen under 1980-talet i den offentliga sektorn. Statskontoret har på regeringens uppdrag gjort en uppföljning av produktivitetsutvecklingen 1980-1985 för ca 30 96 av de statliga myndigheterna. Myndigheterna var i huvudsak desamma som omfattades av studien avseende perioden 1960-1980. Statskontoret har vidare i januari i år fått i uppdrag att kartlägga vilka resultatmått av olika slag som förekommer inom statlig resp. kommunal och privat sektor och hur de används där. I uppdraget ingår att bedöma möjligheterna att mer allmänt för statlig verksamhet använda de resultatmått som kartlagts samt lämna förslag till inriktning och omfattning av det fortsatta arbetet med att utveckla resultatmått. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 1990. I en promemoria överlämnad till regeringen i april i år har statskontoret redovisat ett antal åtgärder som borde ingå i en offensiv för att höja produktiviteten inom den statliga sektorn. I denna promemoria tas också upp att produktivitetsmätningar i någon form bör fortsätta. De idéer och synpunkter avseende fortsatta produktivitetsmätningar som statskontoret har presenterat i denna promemoria kommer att beredas i samband med att statskontoret avrapporterar ovan nämnda uppdrag om resultatmått. Jag vill slutligen framhålla att jag är positiv till produktivitetsmätningar i den offentliga sektorn.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det väckte mycket stor uppmärksamhet när en ekonom på statskontoret på uppdrag av långtidsutredningen för några år sedan presenterade uppgifter om produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn. Hans uppgifter visade att den hade sjunkit under 1970-talet. Det väckte också viss uppmärksamhet när regeringen häromåret i en finansplan talade om att produktivitetsutvecklingen inom den offentliga sektorn var mycket bekymmersam och att löneutvecklingen för de offentliganställda på något sätt skulle kopplas till produktivitetsutvecklingen. Jag måste därför säga att jag verkligen höjde på ögonbrynen när jag läste vad som stod i en promemoria från statskontoret avgiven den 2 april i år. Man skriver följande: ”Vi har i olika sammanhang = hittills utan resultat — försökt intressera regeringskansliet för att i någon form fortsätta dessa mätningar.” Med den vikt som också regeringen lägger vid den här frågan ter det sig närmast obegripligt att man inte för länge sedan har lagt ut ett sådant uppdrag. Det tycks vara så att stabsorganet på detta område, statskontoret, tycker sig behöva ett uppdrag från regeringen för att sätta i gång. Jag anser inte att den sista meningen i statsrådets svar tyder på någon särskilt stor handlingskraft. Statsrådet säger: ”Jag vill slutligen framhålla att jag är positiv till produktivitetsmätningar i den offentliga sektorn.” Skall den meningen tolkas som att det stabsorgan — expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, långtidsutredningen, statskontoret eller något annat organ — det organ som sätter i gång en sådan här produktivitetsmätning har statsrådets välsignelse?
Fru talman! Lars Leijonborg kan vara övertygad om att det är så. Annars skulle vi inte ha uttryckt ett så stort intresse och gått igenom frågeställningarna så som vi har gjort i det uppdrag som vi har lagt ut till statskontoret. Jag har personligen intresserat mig mycket för de mätningar som har skett och använder resultaten i en rad olika sammanhang. Vi har tagit med dem i en rad dokument som regeringen har lagt fram, senast i kompletteringspropositionen. Vi har där uttalat att det bör ske systematiska produktivitetsmätningar och att det skall vara ett produktivitetsmål inom både statlig och kommunal sektor. Jag vet inte riktigt vilka sammanhang som åsyftas i promemorian. Jag känner inte till hela förhistorien i de olika diskussioner som har varit. Men jag har hela tiden ställt mig positiv till de propåer som har funnits beträffande möjligheter till produktivitetsmätningar. Det är därför som jag har varit positiv till att de skall utföras. Vi väntar oss en mera konkret diskussion i samband med att vi får den rapport från statskontoret som vi har begärt.
Fru talman! Statsrådet är uppenbarligen mera positiv och handlingskraftig än vad som framgår vid en genomläsning av svaret. Regeringskansliet ser alltså gärna att sådana här mätningar sker, och de organ som sätter igång med detta har civildepartementets välsignelse. Många — både privatpersoner och deltagare i samhällsdebatten — har frågat varför det inte har skett en uppföljning av de mätningar som Richard Murray redovisade i den undersökning som jag nämnde tidigare. Jag har själv ställt mig den frågan många gånger. Tydligen uppfattar man det på statskontoret så, att det har funnits ett ointresse från civildepartementets sida. Men jag är nöjd med att statsrådet har försäkrat att denna inställning i så fall har förändrats och att man nu ser positivt på produktivitetsmätningar.
Fru talman! Jag skall inte i onödan polemisera när det gäller spekulationer. Jag har svårt att tro att de som har skrivit promemorian skulle ha uppfattat att vi på civildepartementet skulle vara ointresserade av produktivitetsmätningar .
Fru talman! Göran Åstrand har frågat mig varför regeringen enligt uppgift har stoppat möjligheten för polacker att få arbetstillstånd för arbete i den svenska sjukvården i sommar och vilka konsekvenserna kan väntas bli för sjukoch långvård. Anna Horn af Rantzien har frågat vad jag kan göra för att låta besökande polacker arbeta som vikarier under sommaren på våra sjukhus. Jag tänker besvara båda frågorna i ett sammanhang. Regeringen har inte vidtagit någon sådan åtgärd som Göran Åstrand uppger. våren 1984 av en enig riksdag . Arbetsmarknadsstyrelsens och invandrarverkets tilllämpning av reglerna för beviljande av olika typer av arbetstillstånd sker helt i överensstämmelse med riksdagens beslut. I fråga om arbetstillstånd för sjukvårdsbiträden och undersköterskor från andra länder under perioden den 15 maj - den 15 oktober gör AMS en mycket generös tolkning av riktlinjerna. Sedan våren 1988 har AMS genom förhandlingar med Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svenska kommunalarbetareförbundet årligen fastställt en kvot för antalet arbetstillstånd för sjukvårdsbiträden och undersköterskor. År 1988 uppgick kvoten till 200 tillstånd, år 1989 till 400 och i år är kvoten fastställd till 500 tillstånd. Tvärtemot Göran Åstrands påstående kommer således fler utländska sjukvårdsbiträden och undersköterskor än någonsin att arbeta inom vården i sommar. Många av dem kommer troligtvis från Polen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag skulle inte ha ställt frågan om jag inte ansåg att situationen är såsom den beskrivs i frågan. Jag skall ge arbetsmarknadsministern en bakgrund. Jag har nära kontakt med Stora Sköndals sjukhus. Under de två senaste somrarna har vården av patienterna klarats med hjälp av arbetskraft från Polen. Under 1989 hade man ungefär 60 personer. Bedömningen gjordes att det behövdes ca 70 för 1990. Sjukhuset har alltså använt sig av sommarpersonal som man själv har rekryterat och utbildat. I år har 24 fått besked om att få arbeta. 48 har fått ett negativt besked. Den svenska regeringen har vidtagit åtgärder som gör att dessa icke kan få arbetstillstånd i Sverige. Skälet till detta lär vara att facket i Sverige har krävt att man skall begränsa de tillfälliga arbetstillstånden. Nu har arbetsmarknadsministern sagt att kvoten för tillfälliga arbetstagare har ökat från 200 till 500. Det är bra. Man jag skulle ändå vilja att statsrådet kommenterade detta. Den här debatten tar inte slut i och med att vi är färdiga med vår diskussion här. Jag har förstått att man även i andra sjukvårdsområden är oroad över att det tillskott av arbetskraft som polackerna har utgjort plötsligt av någon anledning har minskats. Som jag nämnde har 72 tillfrågats. 24 har fått tillstånd och kommer hit. Det är utmärkt. Men för att hjälpa patienterna särskilt under sommaren skulle man behöva de återstående 48, och de har icke fått tillstånd.
Fru talman! Också jag skall be att få tacka för svaret. Göran Åstrand har kommit med värdefulla uppgifter om den tillfälliga invandrararbetskraften. Min uppgift om att kvinnor från Polen inte som tidigare får komma hit till Sverige som tillfällig hjälp på våra sjukhus kommer från en kvinna, som sommar efter sommar har lättat på bristen på sjukvårdsbiträden vid sjukhuset i Sollentuna. Nu får hon alltså inte mer komma hit, och hon är mycket bekymrad. Mer än någonsin i dagens situation i Polen behövs den extra inkomst som det går att tjäna ihop under några sommarmå nader. Samtidigt vet vi ju att sjukhusen varje sommar behöver sjukhuspersonal. Detta problem skulle lösas från båda håll om flera arbetstillstånd gavs. Antalet arbetstillstånd som nämns i statsrådets svar säger naturligtvis ingenting om hur många som kommer från Polen. Att vi frågeställare kommer med uppgifter angående Polen är därför kanske litet olyckligt. Man skulle i stället se på hela den samlade arbetskraften. Jag undrar om statsrådet kan svara på frågan om kvoten för Polen har minskat. Hur kommer sig denna otillfredsställande situation?
Fru talman! Jag vill säga både till Göran Åstrand och till Anna Horn af Rantzien att bakgrunden till denna frågeställning kan vara ett antal tidningsartiklar, som har gett intrycket av att kvoten skulle ha minskats. Det kan i sin tur ha sin bakgrund i att Kommunalarbetareförbundet ännu inte har godkänt det formella yttrandet. Förbundet har inte tyckt om att kvoten ökas. AMS har gjort en överenskommelse med Landstingsförbundet. Länsarbetsnämnderna och invandrarverket arbetar som om detta vore godkänt, vilket också jag förutsätter att det blir fullt ut. Jag kan inte bedöma just det exempel som Göran Åstrand har tagit upp. Allmänt kan jag säga att det inte är regeringen som beviljar varje enskilt tillstånd, utan det är fråga om en kvot som sedan länsarbetsnämnderna och invandrarverket bedömer. Det kan vara fråga om olika antal från år till år ifrån Polen och andra länder. Att många vårdinrättningar upplever en minskning kan bero på att rekryteringssituationen inför semestrarna har blivit svårare på många håll. Det är bakgrunden till att kvoten är större i år än vad den var förra året. Man allt fler landsting vill ha del i kvoten, och landstingen fördelar ut platserna på fler institutioner i år än vad man gjorde förra året. Jag vill också påpeka, precis som jag vet att AMS gör och som vi bl.a. förhandlar med Landstingsförbundet om, att det finns en annan viktig grupp att kunna dra nytta av i sommar. Det är alla de kvinnor som arbetar deltid och som själva vill utöka sin arbetstid. De motsvarar 15 000 anställda inom sjukoch långvård. Både AMS och regeringen har den bestämda inställningen att landstingen måste förmås ändra sin arbetsorganisation så att det går att utnyttja dessa människors vilja till utökade arbetsinsatser även i sommar, både för deras egen skull och med hänsyn till vårdinrättningarnas behov av att få situationen löst i sommar.
Fru talman! Mycket av det som statsrådet sade är beaktansvärt, men problemet kvarstår fortfarande. Det är alldeles uppenbart att många sjukvårdsinstitutioner bedömer att de inte kommer att klara att ha kvar de gamla under sommaren. Det är inte i första hand för att angripa regeringen som jag ställer frågan, utan för att få klargjort hur vi skall hjälpa de gamla att få vara kvar på långvården. Bakgrunden till min fråga är inte bara förhållandena på Stora Sköndal och de siffror som jag nämnde och som nu kommer in i protokollet. Jag sitter också i invandrarverkets styrelse och där har jag ställt en fråga till ansvariga tjänstemän. Vid invandrarverkets styrelsemöte för tio dagar sedan ställde jag frågan och fick svaret att det verkligen hade vidtagits en åtgärd, som innebar att man hade begränsat möjligheten att få tillfälliga arbetstillstånd. Jag har då svårt att tänka mig att det är någon länsarbetsnämnd som har vidtagit denna åtgärd, utan där är nog regeringen inblandad. Jag vill be statsrådet att åtminstone titta på detta. Det finns en klar oro — vilket också Anna Horn af Rantziens fråga visar — bland dem som är ansvariga för sjukvården för att man inte skall klara det här. Kommunal gillar uppenbarligen inte dessa sommarvikarier — det sade statsrådet självt. Men hur ser statsrådet på att man tar in tillfällig arbetskraft från Polen?
Fru talman! Jag skulle vilja göra ett tillägg om deltidsarbete, som sägs vara av så stor vikt för svenska arbetare. När man frågar kvinnor om de verkligen vill öka sin arbetstid — jag har gjort mina egna undersökningar, även om de är mycket små — är det många som svarar: Det är klart att vi skulle behöva tjäna mer pengar, men egentligen passar deltidsarbete oss mycket bättre. Svenska sjukvårdande kvinnor behöver också vara hemma mycket mera. Därför är det vansinnigt att övertala dessa kvinnor att arbeta full tid när de egentligen vill ha deltid. I stället borde man ge denna möjlighet till Polen som behöver den så förskräckligt väl.
Fru talman! Först vill jag säga till Göran Åstrand att jag och regeringen självfallet följer de intentioner som riksdagen har slagit fast. Enligt dessa intentioner finns möjlighet att ge tillfälliga arbetstillstånd för feriearbetande. Det är ett bra medel att använda, annars skulle jag inte vara med och administrera detta. Det är också väldigt viktigt att kommuner och landsting på ett mycket mer aktivt sätt än hittills arbetar för en mer långsiktig lösning av personalförsörjningsproblemen inom vårdoch omsorgssektorn. Det är därför som jag i det här sammanhanget vill nämna att arbetstider och arbetsorganisationer många gånger är stela och fungerar ganska byråkratiskt ute på vårdoch omsorgsinrättningar. Jag har tillsammans med AMS vid många tillfällen försökt påpeka att man inte bara skall plocka in tillfälliga arbetande från andra länder. Det är bara en del av helheten. Till Anna Horn af Rantzien vill jag säga att jag inte har uttalat mig om annat än de kvinnor som själva önskar att öka sin arbetstid.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern fortsätter att säga mycket som är beaktansvärt, men problemet kvarstår. Det kommer att bli problem främst inom långvården i sommar. På det lilla sjukhus som jag känner till — och jag vet att förhållandena är desamma på andra håll — är man orolig. Jag utgår därför ifrån att det statsråd som har ansvaret, inte bara som en följd av denna debatt utan rent allmänt, ser till att man kan lösa problemen så att gamla som behöver vård under sommaren får vård. Den naturliga följdfråga som är en direkt konsekvens av den fråga som jag ställde är: Vad tänker statsrådet vidta för åtgärder för att göra det möjligt att utfärda tillfälligt arbetstillstånd, om det visar sig att alternativet är att skicka hem gamla från långvården? Kan jag tolka svaret så, att regeringen om denna situation skulle. uppstå kommer att se till att svensk sjukvård tillförs det tillskott av arbetskraft som den kan behöva?
Fru talman! Vi lär nog återkomma till dusterna kring frågan om arbetstid och vilka som behöver arbeta mer. Svenskor som redan arbetar så jättehårt inom sjukvården behöver verkligen ha deltid för att också hinna med allt hemarbete som ofta vilar på dem. Vi vet, både arbetsmarknadsministern och jag, hur jobbigt kvinnor har det med sina arbetstider. De arbetar ofta två tre gånger så mycket som andra, samtidigt som dessa polskor verkligen behöver den här förtjänsten så väl. Men, som sagt, vi får återkomma till frågan om arbetstid, vilka som behöver arbeta mer och varför.
Fru talman! Jag vill än en gång betona för Göran Åstrand att mig veterligt — jag borde veta, eftersom jag har tagit reda på det inför denna fråga — har regeringen inte fattat beslut om någon begränsning. Däremot finns det en ökning av den kvot som årligen tilldelas feriearbetande sjukvårdsbiträden och undersköterskor. Jag har tidigare stött på den här frågan, men då har det handlat om att landstingen, på grund av att efterfrågan på denna arbetskraft är större än tillgången, fördelar ut den på fler vårdinrättningar än vad man har gjort förr om åren, varvid resultatet kan bli att något sjukhus har fått mindre tilldelning. Men det totala antalet är nu högre — det vill jag betona. För närvarande förbereder jag diskussioner med arbetsmarknadens parter om frågor som bl.a. gäller både omfattningen och inriktningen av olika typer av arbetstillstånd, också sådant arbetstillstånd som vi nu diskuterar.
Fru talman! Jag utgår ifrån att vi båda efter denna debatt ser efter hur det ligger till med dessa frågor. Enligt den uppgift som jag fått oroas sjukvårdshuvudmännen av att det under våren hände någonting. Jag fortsätter att anföra Stora Sköndal som exempel. Där hade man räknat med att få ett arbetskraftstillskott på 72 personer, men av dessa har 24 fått tillstånd och 48 har fått reda på att de inte får komma till Sverige. Den diskussionen förs i Polen och den måste utgå från någonting. Vad det är, får vi gemensamt ta reda på.

Fru talman! Regeringen har under våren, vid olika tillfällen, tagit upp frågan om de deltidsarbetslösas situation. Bl.a. har jag nyligen hållit överläggningar om deltidsarbetslösheten med parterna inom de statliga och kommunala områdena samt handeln. Mot denna bakgrund har Charlotte Cederschiöld frågat mig om hur valfriheten skall garanteras för dem som önskar arbeta deltid för att själva kunna ta hand om sina barn. För mig verkar det som om mina intentioner vad det gäller de deltidsarbetande, i det här fallet, har missuppfattats. Det har aldrig varit, och kommer aldrig att bli, regeringens önskan att alla arbetstagare skall arbeta heltid. Däremot vill regeringen att de som arbetar mindre än de skulle vilja av arbetsmarknadsskäl får den arbetstid de efterfrågar. Denna grupp kallas för deltidsarbetslösa. Av de drygt en miljon deltidsarbetande är uppskattningsvis 140 000 personer deltidsarbetslösa. De deltidsarbetslösa är främst kvinnor anställda inom de statliga och kommunala sektorerna samt inom handeln.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det var positivt, men är det realistiskt? När finansminister Sträng en gång ville locka ut mer arbetskraft på arbetsmarknaden lockades många kvinnor med deltidsarbete. Nu föreligger hot från facket om anställningsförbud för deltidspersonal. Arbetsmarknadsministern försöker med hot driva arbetsgivarna till att övergå till heltidstjänster. Så länge det berör dem som felaktigt utnyttjar arbetslöshetsförsäkringen är detta samhällsekonomiskt helt riktigt. Kampen mot deltidsarbete får dock inte föras så långt att den går ut över dem som för barnens skull arbetar deltid och själva betalar den tid de använder för barnen — ja, de kanske inte ens belastar samhällsekonomin genom att utnyttja kommunal barnomsorg. Det är i första hand kvinnor som deltidsarbetar. Av dem som utnyttjar arbetslöshetsförsäkringen i kombination med deltidsarbete — ”stämplar upp” som småbarnsmammor sinsemellan uttrycker saken — är kvinnor i barnafödande åldrar påtagligt överrepresenterade. Hälften av Handels medlemmar — 80 000 — arbetar deltid. Av dessa vill endast 20 000 ha ökad arbetstid. Endast ett fåtal av dessa utnyttjar arbetslöshetsförsäkringen. Av de deltidsanställda vill 85—90 9 inte öka sin arbetstid. Utnyttjar regeringen missbruk av arbetslöshetsförsäkringen för att gynna egna politiska intressen, dvs. att få flera att leva enligt den socialdemokratiska modellen, heltidsarbete och daghem? Kommer de som vill ta hand om sina barn själva, åtminstone på deltid, nu att få det än svårare, om utbudet av arbetstillfällen minskar? Är inte tendensen att ”stämpla upp” i de mest fertila åldrarna snarare tecken på socialdemokraternas bristande hänsynstagande till barnens och familjens behov än ett arbetsmarknadsproblem? Om dessa familjer i stället finge en påtaglig standardförbättring genom exempelvis moderaternas lägre skatt för barnfamiljer och vårdnadsbidrag, skulle då inte en del av det som regeringen uppfattar som enbart ett arbetsmarknadsproblem kunna reduceras?
Fru talman! Jag vet inte om Charlotte Cederschiöld hörde vad jag sade i svaret. Mycket av det hon själv sade i repliken tyder på att hon i varje fall inte ville höra vad jag sade. Jag uttalade mycket tydligt att det arbete som jag har i gång handlar om de ca 50 000 kvinnor som stämplar som deltidsarbetslösa och de upp till 140 000 kvinnor som efterfrågar mer arbetstid än vad de säger att arbetsgivaren kan ge dem. Det handlar inte om de övriga 800 000 till 900000 människor, oftast kvinnor, som har deltidsarbete, trivs med det och vill ha det så även i fortsättningen. Min, regeringens och över huvud taget socialdemokraternas önskan är att folk skall få den arbetstid de själva vill ha. Det är också önskvärt att man skall kunna variera sin arbetstid. När barnen är små har man behov av en arbetstid, och när barnen växer upp har man behov av en annan. Deltidsarbetlösheten blir då ett problem. Många kvinnor väljer deltidsarbete i början när barnen är små. När barnen växer upp önskar de sig en annan arbetstid, men har då oftast fastnat i den återvändsgränd som deltidsarbetet blir för många kvinnor. När jag måste konstatera att deltidsarbetslösheten är störst i de områden som har mest brist på arbetskraft, blir jag upprörd. Det gäller kommuner, vård och handel, ofta inom regioner som efterfrågar folk till sina arbetsplatser. Jag vill säga till dessa landsting och kommuner och till handeln i detta fall att de först måste organisera sitt arbete och planlägga sina scheman på ett sådant sätt att de utnyttjar människors egen vilja till arbete. Detta handlar således inte om att stämpla in kvinnor och barnfamiljer i heltidsarbete med tvångsdaghem och annat, som Charlotte Cederschiöld lät antyda, utan att valfriheten också måste gälla dessa kvinnor som själva önskar mer tid.
Fru talman! Visst hörde jag vad arbetsmarknadsministern sade, och jag tyckte att det var positivt. Jag sade också att jag tyckte att det var ett positivt svar. Statsrådet berörde emellertid inte sambandet mellan just barn och arbetstid. Det är bra att vi är överens om att människor skall få välja den arbetstid de själva vill ha. På den punkten är vi i alla fall i ord ense. Det låter lovande. När det gäller vilka som vill utöka sin arbetstid har jag noterat i arbetstidsbetänkandet att ensamstående och män faktiskt är överrepresenterade. Kvinnor med barn — särskilt den största gruppen med barn under elva år — är inte så intresserade av att utöka sin arbetstid. Om det blir färre deltidsarbeten på arbetsmarknaden är risken att de som vill ha en deltid inte får det, utan blir tvingade att ta en heltid. Vem får då betala? Jo, det är barnen.
Fru talman! Jag vill bara än en gång betona att min vision — som jag inte tror ligger särskilt långt borta, utan den kan ligga väldigt näraär att arbetstiderna skall vara flexibla och att tjänsterna inte skall vara fasta till timmar, deltid och heltid utan skall kunna varieras allt efter behov. Jag förstår nu ännu mindre av Charlotte Cederschiölds tankegångar om att de kvinnor som uttryckligen vill gå upp i tid på något sätt skulle begränsa möjligheten för de kvinnor som vill ha deltid. Vi har nyligen fått in remissvaren som gäller arbetstidskommitténs betänkande. Där behandlas mycket ingående frågan om hur man med mera flexibla, varierande och valfria arbetstider skulle kunna underlätta för kvinnor, för barnfamiljer och framför allt för barnen så att de skulle kunna se mera av sina föräldrar när de som mest behöver dem. Jag betraktar verkligen frågan om rätten att få den arbetstid man vill ha som en rättviseoch valfrihetsfråga som underlättar, och inte är hindrade, för barnfamiljerna.
Fru talman! Detta låter lovande. När det gäller den första halvan är vi uppenbarligen överens om arbetstiderna. Sedan gäller det nästa del, hur man skall finansiera dem som vill arbeta deltid. I det fallet är vi inte riktigt överens. Vi vill ge stöd til barnfamiljerna. Vi vill ha sänkt skatt för barnfamiljer och ett vårdnadsbidrag. Man kan faktiskt fråga sig varför hela barnomsorgsstödet bara skall gå till vissa familjer — till hälften av barnfamiljerna. Det betyder i praktiken att den andra hälften av barnfamiljerna får avstå från ungefär 40000 per barn. Det blir sådana summor om man slår ut hela barnomsorgsstödet på alla. Man kan diskutera om den generella barnomsorgsavgiften som arbetsgivarna betalar verkligen inte skall gälla generellt för de av arbetstagarna som har barn. Det handlar om synen på barnen. Vi tycker att socialdemokraterna inte tar hänsyn till barnens behov, så som vi gör. Kan vi vänta oss några ytterligare åtgärder på den punkten?
Fru talman! Nu tror jag att frågan har kommit ganska långt ifrån vad den egentligen handlar om. Jag kan nog inte stå här och svara på hela biten när det gäller barnomsorg och vårdnadsbidrag och debattera föräldraförsäkring, även om jag mycket gärna skulle vilja göra det, eftersom det hänger ihop. Det är mera fråga om vilket system man skall välja för att skapa ekonomiska möjligheter för familjemedlemmar att gå ner i arbetstid utan att förlora så mycket rent ekonomiskt att man tvingas till heltid. Jag tror mera på vår modell med föräldraförsäkring, och Charlotte Cederschiöld tror mera på sin modell. Det lär vi nog få debattera fler gånger.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för debatten. Det var trevligt.

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat jordbruksministern om regeringen inte kommer att verka för en generell förlängning av moratoriet för kommersiell valfångst. Arbetet i regeringen är så fördelat att jag skall besvara frågan. Vid det kommande mötet i internationella valfångstkommissionen kommer det rådande moratoriet för kommersiell valfångst att behandlas. På grundval av de beräkningar av storleken på bestånden som IWCs vetenskapliga kommitté gör kommer mötet att ta ställning till om kommersiell valfångst kan accepteras för några få aktuella arter. När det gäller utnyttjandet av de levande förnyelsebara naturresurserna är regeringens grundläggande hållning den att detta skall ske på ett uthålligt sätt som inte äventyrar dessa resursers fortbestånd. Det är i linje med den av FNs miljöprogram och Internationella naturvårdsunionen antagna ”Världsstrategin för naturvård” liksom med den s.k. Brundtlandkommissionens slutsatser. Denna inställning innebär beträffande valfångst att läget för olika valbestånd betraktas var för sig på basis av de vetenskapliga undersökningarna. Det fullständiga vetenskapliga materialet föreligger ännu inte. När det föreligger kommer beräkningarna av bestånden för de olika arterna att utsättas för mycket kritisk granskning från svensk sida. Endast om det på ett övertygande sätt kan visas att läget för ett visst bestånd är betryggande kan Sverige acceptera en viss begränsad beskattning.
Fru talman! Vi har alla ett gemensamt ansvar att förvalta jordens naturresurser. När det gäller fiskar och marina däggdjur är ansvaret i dubbel bemärkelse gemensamt, länder emellan. Dessa djur simmar obekymrade om gränserna mellan länder. De rör sig fritt i världshaven. Detta har i viss mån utgjort ett hot mot arternas överlevnadsmöjligheter. Detta fria liv har nämligen påverkat våra möjligheter att t.ex. räkna antalet valar. Detta tillsammans med de stora vinster som fångst av dessa djur inbringat har lett till för stort fångstuttag. Vi har alltid från svensk sida sökt värna om moratoriet och dess upprätthållande. För opinionsbildningen är ett fast ställningstagande mot valfångst oerhört viktigt. Tydligen har Mats Hellström eller hans företrädare inte intagit denna fasta hållning vid diskussioner när det gällt valfångst. Misstankarna har na turligtvis väckts genom att norrmännen tydligen väntar sig svenskt stöd för såväl vetenskaplig som kommersiell fångst. När man nu hör svaret på min fråga kan man konstatera att oron var befogad. Det allvarliga är att om vårt stöd för ett generellt förbud upphör påverkar det väsentligt det internationella stödet för valarna. Det fullständiga vetenskapliga materialet föreligger inte än, säger Birgitta Dahli svaret. Det skall, när det väl föreligger, utsättas för kritisk granskning. Det skall vara klart i juli. Har man tid med det? Vi vet också att ansökningarna om att fånga val i vetenskapligt syfte ökat från just de nationer som önskar beskatta beståndet. Inger inte detta Birgitta Dahl oro? Varför kan vi inte verka för en förlängning av det generella förbudet? Det är ju samtidigt viktigt för att opinionen skall bli på det klara med att vi måste skydda dessa djur.
Fru talman! Låt mig först påminna om att Sverige har spelat en mycket viktig roll för tillkomsten av det moratorium som nu gäller och att vi innehar ordförandeskapet i valfångstkommissionen just därför att vi har spelat denna roll. Det är självfallet vår avsikt att fortsätta att göra det. I det beslut som valfångstkommissionen har fattat i vad gäller generellt moratorium mot kommersiell valfångst sägs det i och för sig också att det kan hävas i takt med att beståndsuppskattningarna har blivit klara. Jag vill än en gång påminna om vad jag sade i mitt svar, nämligen att vi ännu inte beträffande något valslag har kunnat ta del av ett fullständigt material. Varje material kommer emellertid att granskas mycket kritiskt. Självfallet kommer Sverige att verka för att de olika valarterna får leva på ett sådant sätt att deras fortbestånd garanteras. I år kommer man att presentera resultatet när det gäller några valslag. Man kan emellertid inte säga någonting om slutsatserna förrän man har granskat materialet och försäkrat sig om att valarnas fortbestånd garanteras. Vad vi i dag säkert vet är att fångst av sådana stora valar som blåval, grönlandsval, knölval och några till inte kommer att bli aktuell inom en överskådlig framtid, eftersom vi redan vet att dessa arter är så kraftigt decimerade. Huruvida någon annan slutsats kan bli möjlig på andra områden är det i dag alldeles för tidigt att ha någon uppfattning om. Det finns inget material än så länge som säger att man kan slopa moratoriet.
Fru talman! Det är naturligtvis viktigt att framhålla att det var vi som arbetade för att det skulle bli ett moratorium. Detta gör att det åvilar Sverige ett särskilt ansvar. Sverige måste hålla fast vid det. Jag respekterar givetvis Birgitta Dahl när det gäller dessa frågor, liksom att regeringen har ett kollektivt ansvar för vad som sägs. Det skulle emellertid ha varit värdefullt om Mats Hellström själv hade svarat på frågan. Han är i alla fall samordningsminister i Nordiska rådet när det gäller fiskerifrågor. Det är ju ett yttrande av honom eller av hans företrädare som har startat diskussionen. Yttrandet har ingivit hopp hos norrmän som vill exploatera valar och oroat oss alla som vill värna om dessa utrotningshotade djur. Man talar faktiskt med dubbel tunga. Man har tydligen talat på ett sätt vid överläggningar samtidigt som Mats Hellström som svar på ett brev från Greenpeace framhållit att det för den som följer IWCs arbete torde stå klart att det rådande moratoriet för kommersiell valfångst har Sveriges aktiva stöd. Aktivt stöd tycker jag innebär att man skall se till att vi fortfarande får ha ett moratorium. Underskattar inte Birgitta Dahl de risker från just opinionssynpunkt som det skulle innebära om moratoriet upphörde?
Fru talman! Än en gång: Arbetet i valfångstkommissionen är till för att garantera dessa hotade djurarters överlevnad, och det ansvar som Sverige har kommer vi att leva upp till. En av de första uppgifter som jag hade på mitt område var faktiskt att inleda en av de överläggningar som valfångstkommissionen har haft i dessa frågor.
Fru talman! Jag hoppas att frågan på allvar behandlas i regeringen och att man försöker reparera den skada som redan har skett i och med att det vid överläggningarna har gjorts uttalanden som väckt hopp hos dem som vill fånga val. Redan detta är, enligt min mening, en fara.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig hur regeringen avser att minska koldioxidutsläppen från trafiksektorn. Människans påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser måste minska kraftigt. Trafiken svarar för ungefär en tredjedel av de svenska koldioxidutsläppen. Utsläppen från trafiken har ökat under 1980-talet och tenderar att öka ytterligare om inte åtgärder sätts in. Utsläppen är direkt relaterade till bränsleförbrukningen, eftersom det i dag inte finns någon praktiskt användbar reningsteknik. Statsministern har i ett interpellationssvar tidigare i år konstaterat att klimatproblemen är globala. En genomgripande klimatstrategi förutsätter därför en internationell samordning. Sverige kan vara pådrivande i detta arbete genom att självt stabilisera utsläppen från områden som inte är utsatta för internationell konkurrens, exempelvis uppvärmning och viss trafik. En sådan strategi kräver såväl mer bränsleeffektiva fordon som ett effektivare transportsystem. Miljöprojekt Göteborg och miljöprojekt Västra Skåne har visat på stora effektiviseringsmöjligheter inom transportsektorn. Detta är viktigt inte minst i ett europeiskt perspektiv, då ökad handel bl.a. genom EGs inre marknad medför ett ökat transportarbete. Riksdagen har på regeringens förslag beslutat om en koldioxidskatt på bensin, dieselbränsle och inrikes flygtrafik. Beskattningen av bilförmåner har skärpts och mervärdeskatt utgår numera även på drivmedel. Regeringen har föreslagit en särskild infrastrukturfond för att bl.a. påskynda angelägna investeringar i kollektivtrafik. En rad åtgärder har således vidtagits, som begränsar trafikens koldioxidutsläpp. Ytterligare förslag har presenterats av bl.a. naturvårdsverket. Regeringen har nyligen gett transportrådet i uppdrag att utarbeta förslag för att minska bränsleförbrukningen inom transportsektorn. Uppdraget skall redovisas i oktober 1990. Flera utredningar remissbehandlas för närvarande och kommer att vara en del av underlaget inför en miljöpolitisk proposition våren 1991: Målet är självfallet att minska utsläppen till vad natur och människor tål.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Jag konstaterar att det finns en del i svaret som är bra, t.ex. understrykandet av att EG-harmoniseringen innebär en ökning av problemen när det gäller koldioxidutsläppen och att det faktiskt går att minska viss trafik i Sverige och därmed minska utsläppen utan att det behöver få negativa effekter på den internationella konkurrenskraften. Samtidigt måste man emellertid bedöma svaret som ganska svävande och inte särskilt konkret. Vi vet ju att koldioxidutsläppen måste minskas ganska radikalt, med hälften eller mer, även om det finns en viss osäkerhet bland forskare. Vill man driva på det internationella arbetet, måste man gå ganska långt. Det vet vi av erfarenhet. Miljöministerns alternativ var, om jag förstod det hela rätt, kollektivtrafik i storstäder. Jag vill gärna peka på möjligheten att använda biobränslen i stor skala. Det är en möjlighet, och härvidlag har Sverige det mycket väl förspänt. Hittills har vi inte sett några initiativ från regeringens sida som går i den riktningen. Det hölls en internationell parlamentarisk konferens i Washington för några veckor sedan. Alla partier i Sveriges riksdag var representerade, och man enades om att koldioxidutsläppen skall minskas med 20 96 fram till år 2010. Det vore intressant att veta hur regeringen ser på den målsättningen. Kan regeringen ställa upp på detta? Jag hoppas att det redan nu finns en majoritet härför i riksdagen, eftersom alla partier ju var representerade i Washington. När det gäller trafikökningar i övrigt har vi ju flyget. Det har från luftfartsverket kommit in en koncessionsansökan om en utbyggnad av Arlanda. Där räknas med en fördubbling av koldioxidutsläppen fram till år 2010. Detta rimmar ju mycket illa med vad jag nyss nämnde. Det skulle vara bra om man kunde få en kommentar av miljöministern.
Fru talman! Jag vill direkt säga att jag för min del anser att problemen inom trafiksektorn är så allvarliga att det måste till ett radikalt omtänkande i Sverige, Europa och hela världen. Vi måste lära oss att utveckla en effektiv trafikapparat, så att trafikarbetet kan utföras med betydligt mindre användning av bränslen med påföljd att utsläppen i luften av bl.a. koldioxid blir mindre. Självfallet måste vi ha en samlad bedömning som grund för hur fly get, landsvägstrafiken och lastbilstransporterna skall utvecklas i Sverige och Europa, liksom i det globala perspektivet. När EFTASs miljöministrar nyligen hade en överläggning i Geneve var utvecklingen i Europa på trafikområdet ett område som diskuterades mycket bekymrat. Bl.a. på grund av denna diskussion beslutade vi att inbjuda EGs miljöministrar till gemensamma överläggningar. Dessa kommer att äga rum under hösten. Då kommer trafikens miljöproblem, inte minst koldioxidfrågan, att stå i centrum. Ett annat område blir för övrigt kemikalierna. Naturligtvis kommer det att behövas inte bara en stabilisering utan även en minskning av koldioxidutsläppen från trafiken och andra utsläppskällor under en eller två generationer. Så lång tid kommer sannolikt en omställning av transportsystemet att ta. Vi skall börja med att bl.a. effektivisera trafiken och använda biobränslen. Det är fel att säga att vi ingenting har gjort. I Stockholm har vi satt i gång världens största etanolbussprojekt. Och både i propositionen om miljöavgifter och i propositionen om omställning av livsmedelsproduktionen aviseras ett stöd om 500 milj.kr. per år under 90-talet för inte minst biobränslen.
Fru talman! Det var bra att miljöavgifter togs in i resonemanget och att en miljöavgiftsutredning tillsattes. Denna utredning har analyserat bl.a. koldioxidutsläppen från trafiken. Utredningen har också tagit hänsyn till alla föreslagna avgifter, till de planer som finns i naturvårdsverket och även till en massiv insats i form av investeringar i kollektivtrafiken. Utredningen fann att någon minskning av koldioxidutsläppen inte har skett. Och det är framför allt ökningen av flyget som är orsaken till detta. Men även i fråga om vägtrafiken är minskningen otillräcklig. Detta pekar på att nya grepp måste tas utöver det som myndigheterna arbetar med i dag. Miljöministern talade om att en samlad bedömning skall göras för att transportapparaten skall effektiviseras, så att utsläppen minskar. Men i dag arbetar dessa trafikverk fritt från varandra. Det sker inte någon samlad bedömning någonstans utom möjligen i regeringen. Jag efterlyser därför något nytt grepp.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att mycket av det omställningsarbete som behöver ske återstår. Vi har särskilt stora bekymmer med trafiksektorn, eftersom den är en så tung del i detta sammanhang. Det är dessutom väldigt många etablerade intressen — och även enskilda människor — som är för det gamla sättet att använda sig av transportapparaten, vilket inte är i överensstämmelse med de miljökrav som i dag ställs. Detta är skälet till att trafikverken först av alla har fått i uppdrag av regeringen att göra en samlad bedömning av miljökonsekvenserna av verksamheten inom sina områden. Det skall ge underlag för den omställning som måste ske, om vi skall klara de åtaganden som vi har gjort både nationellt och internationellt.
Fru talman! Det är riktigt att trafikverken har fått i uppdrag att se över miljön inom sina resp. områden. Men det görs i dag inte någon systematisk samlad bedömning för varje investeringsprojekt. Man överväger t.ex. inte om det skulle vara bättre att bygga en järnväg i stället för en väg. Inget verk har i dag det ansvaret. Även om detta har efterlysts i flera propositioner och beslut har fattats i riksdagen i denna riktning, existerar det inte i sinnevärlden. Det som ligger närmast till hands är möjligen transportrådet, men inte heller transportrådet har det här ansvaret i dag. Transportrådet börjar emellertid nu att inventera de investeringar som planeras för att sedan göra något slags samlad bedömning av alla tänkta investeringar i trafikverken. Men någon samlad bedömning i egentlig mening sker inte. När det gäller de etablerade intressen som miljöministern talade om så utgör dessa kanske den stora svårigheten. Sverige har en stark exportindustri som tillverkar bilar, vilket naturligtvis är ett mycket väl etablerat intresse, och jag kan förstå att det kan vara svårt att motstå denna industris påtryckningar.
Fru talman! Vi befinner oss i början av ett stort förändringsarbete. Det kommer att bli svårt och påfrestande. Men det är inte bara stora industriföretag som vi har emot oss i detta arbete, utan det är även många enskilda människor. Det är inte tillräckligt många svenskar som i sitt personliga liv ännu är beredda att dra konsekvenserna av de krav som miljön ställer på oss. Det är ett arbete som jag tycker att alla företrädare för riksdagens partier gemensamt bör ta på sig. Både Roy Ottossons och mitt parti är beredda att dra lasset. Men som bekant gäller inte detta alla riksdagspartier. Det är nödvändigt med ett stort opinionsarbete, om vi skall kunna åstadkomma den förändring av inte bara stora strukturer utan även av enskilda människors livsstil, ifall det skall bli möjligt att nå de mål som vi talar om.
Fru talman! Jag är inte helt övertygad om att socialdemokraterna alltid drar åt samma håll som miljöpartiet i dessa frågor. Jag har upplevt ett visst motstånd från socialdemokraterna i riksdagens trafikutskott när det har gällt att man skall satsa på miljövänliga alternativ inom trafiken, bl.a. i fråga om hur koldioxidproblemet skall lösas. Men det är naturligtvis bra om miljöministern arbetar för att vända sitt parti åt rätt håll. Det uppskattar jag. Man måste naturligtvis även få människor att ändra sina beteenden. Men det gör man inte om man inte ger dem vettiga alternativ. Därför är det oerhört viktigt att man kraftigt bygger ut järnvägarna och den miljövänliga kollektivtrafiken. Det är också viktigt att biobränslen tas fram och att metanol börjar tillverkas, vilket säkert kräver statligt stöd. Kanske kan man även få fram biogas. Vi vet att detta inte sker av sig självt, utan det kräver särskilda satsningar, eftersom de etablerade intressena är så etablerade. Vad planerar regeringen att göra för att bryta dessa etablerade intressen för att få fram något nytt?
Fru talman! Jag har inte påstått att våra två partier är enäggstvillingar. Men däremot tycker jag att vi kan unna oss den generositeten att vi säger att vardera partiet, om än något olika i enskilda frågor, strävar efter att förbättra miljön och har förslag på detta område.

Vi har långt ifrån gjort tillräckligt ännu. Det krävs massiva insatser under en hel generation framåt innan vi kan nå de mål som vi har satt upp på detta område. Men jag vill erinra om att vi i fråga om mål som har redovisats i olika sammanhang har lagt fast att koldioxidutsläppen långsiktigt skall minska kraftigt.
Fru talman! Alla vill nog sträva efter att förbättra miljön, men man måste syna de kort som läggs fram. Det är riktigt att regeringen har lagt fram en hel del förslag som skulle kunna förbättra miljön om det inte vore för andra förslag och andra saker som händer i samhället och som det inte görs tillräckligt åt. Dessa saker leder till att utsläppen av koldioxid ändå ökar. Problemet är att ett parti måste ha en politik som hänger ihop. Miljöministern talar om stora satsningar. Men jag vill påminna om att vi här i riksdagen har varit mycket missnöjda med järnvägssatsningarna. Vi vill därför utöka dessa satsningar både i år och nästa år. Det var i och för sig inte regeringens förslag, även om jag antar att regeringen nu stöder det. När vi t.o.m. får med oss moderaterna då det gäller att satsa mer på järnvägen visar detta att det har gått långt. Jag vill bara peka på att det krävs mångdubbelt större satsningar i detta sammanhang. Om miljöministern har ett inflytande över detta förväntar jag mig att regeringen i framtiden kommer att förslå större anslag.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig vad det är som förhindrar regeringen att fatta beslut i fråga om Haverö strömmar. Området vid Haverö strömmar är skyddat bl.a. genom ett interimistiskt förbud att utan länsstyrelsens tillstånd utföra vissa arbeten. Beslutet innebär att de arbeten som Roy Ottosson avser inte får utföras utan att dispens meddelas. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har avslagit en ansökan om en sådan dispens. Med andra ord är vattenregleringsföretaget förhindrat att utföra det projekt som Roy Ottosson nämner. Men länsstyrelsens avslagsbeslut är överklagat av regleringsföretaget. Regeringen har ännu inte tagit ställning till om dispens bör meddelas eller inte. Det beror på att ärendet är ovanligt komplicerat. Det gäller här att finna ett alternativ till upprustning som tillgodoser såväl naturvårdssom dammsäkerhetsintressena. Det är i avvaktan på ett sådant alternativ som regeringen ännu inte har fattat beslut i ärendet.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Detta ärende måste vara mycket komplicerat. Behandlingen av det har åtminstone tagit lång tid. Hittills har denna behandling pågått under ett och ett halvt år. Man börjar naturligtvis fråga sig från miljörörelsens sida vad som händer. Miljörörelsen har själv lagt fram flera alternativ till det av bolaget föreslagna alternativet för att slippa få en väg dragen rakt genom Haverö strömmar. Det handlar om två öar och tre strömmar. Man vill alltså dra ut en väg på dessa öar och bygga en betongdamm i stället för den gamla trädammen. Om man genomförde det här projektet, skulle området förstöras i hög grad, och då skulle man också förfuska själva idén med att inte tillåta vattenkraftsutbyggnad här. Anledningen till att jag ställt frågan är naturligtvis att det har tagit så lång tid men också att det har kommit signaler om att det pågår något slags kohandel och att det träffats överenskommelser, som innebär att naturvården till sist får stryka på foten. Det är litet svårt att tolka miljöministerns svar och se vad som egentligen är på gång. Det verkar inte vara mycket på gång. Man kan fråga sig: Är det så att regeringen ändå seriöst prövar miljörörelsens alternativ, vilka har skickats till regeringen, och att detta gör att det tar lång tid? Jag kan tänka mig att vissa detaljer behöver utvecklas. När kan vi möjligen förvänta oss att någonting kommer att hända i denna fråga? Blir det före midsommar eller blir det nästa år? Slutligen måste man fråga sig om dröjsmålet möjligen är ett sätt att vänta ut miljörörelsen. Den uppfattningen möter man hos de engagerade i bygden. Frågan om Haverö strömmar har debatterats i snart tio år där uppe. Folk börjar undra. Det blir också som en kall hand över bygden, och man vet inte vad man skall satsa på.
Fru talman! Jag är den första att säga att det i och för sig inte är roligt när avgöranden i ärendena dröjer så här länge. I det här fallet försöker vi hitta en lösning som kan klara dammsäkerhetsfrågan utan att åsidosätta de mycket betydelsefulla naturoch kulturminnesvårdsintressen som finns där. Jag tror att Roy Ottosson och andra berörda vet att jag av olika skäl är väl insatt i förhållandena. Dammsäkerhetsnämnden har speciellt uppmärksammat bristen på dammsäkerhet och beslutat att vända sig till länsstyrelsen i frågan. Man har särskilt pekat på vad man bedömer vara en s.k. dominoeffekt, dvs. ackumulerade dammras längre ner i vattendraget, om man inte på något sätt kan hantera problemet. Detta bör kunna ske utan att man förstör kulturoch naturminnesvårdens intressen. Det är besvärligt att hitta en lösning. Det har gjorts olika försök. Jag vet att det inom kort kommer att äga rum ett möte hos landshövdingen för att återigen försöka hitta en god lösning. Vi har valt att avvakta för att se om man på frivillig väg skall kunna hitta en god lösning på problemen. Jag kan försäkra att något annat intresse har vi inte.
Fru talman! Det var intressant att höra om mötet hos landshövdingen. Jag måste fråga: Är miljörörelsens respresentant inbjuden till detta möte så att även miljörörelsens synpunkter kan komma fram? Jag är medveten om att dammsäkerhetsintresset är en svårighet här, eftersom man vill ha så stora säkerhetsmarginaler att inte ens kyrkogården i Haverö kan dränkas. Så höga vattenstånd har man aldrig hört talas om i dessa trakter. Man kan naturligtvis fråga sig hur stor säkerhet som behövs i det här fallet. Det hela kompliceras av att den dammsäkerhetsansvarige råkar vara chefen för naturvårdsavdelningen på länsstyrelsen, om jag har förstått det rätt. Det förenklar ju inte saken. Det vore väldigt bra om regeringen kunde fatta ett beslut som innebär att man inte bygger väg i området — detta är kanske den viktigaste frågan — och att man i stället utnyttjar möjligheten att transportera materiel på isen under vintertid eller möjligen på en provisorisk bro.
Fru talman! Det möte som skall äga rum på länsstyrelsen är ett möte som myndigheten själv har tagit initiativ till. Jag bör avhålla mig från att så att säga skriva den myndigheten på näsan hur den skall utöva sin myndighetsfunktion. Jag vet faktiskt inte vilka som är inbjudna till mötet. Däremot har jag själv vid åtskilliga tillfällen tagit emot företrädare för naturvårdsintressen för att diskutera just denna fråga. Deras material beaktas självfallet mycket noggrant vid departementets prövning.

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förhindra att föroreningar med klor förekommer i dieselbrännoljor. Det är från miljösynpunkt av stor vikt att utsläppen från trafiken kan minskas. Ett led i detta arbete är att förbättra kvaliteten på motorbränslen. Naturvårdsverket har i Luftaktionsplan 90 föreslagit sådana åtgärder, dels för att främja utveckling av motoroch avgasreningsteknologi för att klara avgaskraven, dels för att reducera utsläppen från den befintliga fordonsparken. Enligt uppgifter från Svensk Bilprovning och naturvårdsverket kan det förekomma att mycket små mängder klorerade ämnen tillsätts dieselbränslen för att förhindra koksbildning i motorn. Det finns också tillsatser som inte innehåller klor. Naturvårdsverket har gjort en undersökning av dieselavgasers dioxininnehåll och fann då inte några dioxiner i avgaserna. Ytterligare undersökningar på flera typer av dieselbränsle behövs innan några säkra slutsatser kan dras. Om de klorerade tillsatserna kan bytas ut mot mer miljöanpassade alternativ är det regeringens uppfattning att detta bör ske snarast. Ett utbyte av tillsatserna kan ske genom tillämpning av den s.k. substitutionsprincipen i lagen om kemiska produkter. Riksdagen beslutade nyligen i enlighet med regeringens proposition 1989/90:100, bilaga 16 om ett förtydligande av denna princip genom att man skriver in i lagen att sådana kemiska produkter skall undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter. Det är regeringens bestämda uppfattning att alla utsläpp till luft måste minskas, och ett led i detta arbete är att bedriva en omfattande produktkontroll och hela tiden sträva efter så miljöanpassade produkter som möjligt.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Skälet till denna fråga är uppmärksammade resultat från ett företag som ägnat sig åt att mäta diverse substanser i bl.a. dieselbränslen. Mätresultaten från de stickprov som företaget av någon anledning har gjort visar att det finns bl.a. metylenklorid, trikloretan och trikloretylen i bränslet. Man kände inte till att det var tillåtet att ha kemiska tillsatser i bränsle utan misstänkte att det här var olagligt. Man tillsatte ämnen för att bli kvitt vissa klororganiska föroreningar i avfall. Det kostar ju pengar att vända sig till Sakab eller andra. Det kan vara ett sätt att göra sig av med dessa ämnen. När jag nu får veta att det är tillåtet att tillsätta klorerade ämnen till dieselbränsle blir jag ännu mera oroad. Dessa ämnen är ju oerhört potenta miljögifter och innebär hälsorisker. Även om de inte i kemisk form tillsätts och kanske inte heller släpps ut i avgasröret — det behöver inte vara det värsta — kan de mycket väl omvandlas ute i naturen. Vi vet att dessa kategorier miljögifter tillhör de värsta tänkbara. Vi vet också att kemikalieinspektionen försöker helt fasa ut några av de ämnen som jag nämnde här. Man måste då fråga sig vad regeringen tänker göra. Man säger att vi skall utnyttja substitutionsprincipen. Det vore bra. Då borde tillsatser av klorerade ämnen förbjudas omgående, eftersom det tydligen finns andra alternativ som inte innehåller klor. Vad är det som hindrar detta? Vad tänker regeringen göra för att trycka på, så att det händer någonting? Dessa ämnen måste ju bort så fort som möjligt.
Fru talman! Jag gick så nära gränsen för otillbörligt ministerstyre som man kan gå, när jag i mitt svar påpekade att möjligheterna att ingripa finns enligt lagen om kemiska produkter och har förtydligats genom den förändring av den s.k. substitutionsprincipen som riksdagen nu har fattat beslut om enligt förslag från regeringen. Dessutom är det så, som Roy Ottosson vet, att kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har fått i uppdrag att lägga fram förslag om en avveckling av sådana ämnen som inte bör tillåtas i fortsättningen, därför att de är för farliga för människan och för naturen. Vi kommer att redovisa förslagen senast i nästa års miljöproposition. Myndigheterna har alltså, med stöd av lagen, möjlighet att ingripa. Jag har uttalat en klar uppfattning i den här frågan.
Fru talman! Jag uppskattar att miljöministern ger uttryck för sin uppfattning här, vilken är helt i linje med de krav som vi i miljöpartiet ställer. Jag tänker då på detta med att skriva in just substitutionsprincipen i lagen om kemiska produkter. Detta har ju riksdagen gjort. Regeringen har också hjälpt till litet grand i det avseendet. Men det är inte bara fråga om att använda sig av lagen, utan det är också fråga om att över huvud taget angripa problemet med klororganiska föreningar mera generellt: Ett annat exempel på att klor används i stor omfattning är verksamheten med blekning av papper. Såvitt jag förstår förbereds inget förbud alls på det här området. Man har t.o.m. underlåtit att lägga fram förslag om en miljöavgift på kloret. Ändå rör det sig om mycket stora mängder i det här fallet. På något sätt är det litet av låt-gå-politik. Det är därför som jag har framställt min fråga.

Herr talman! Jag vill bestämt bestrida att regeringen har intagit en passiv hållning i den frågan. Jag återkommer för övrigt till detta med pappersprodukter i ett senare frågesvar i dag. Regeringen har tagit initiativ till den omprövning som man nu är färdig med — förutom när det gäller en av de svenska anläggningarna — för att i ett första steg kraftigt minska klorutsläppen och därmed också kloranvändningen. Naturvårdsverket har alltså fått i uppdrag att presentera ett program för minskad kloranvändning, så att man kommer ned på för naturen ofarliga nivåer. Under 90-talet får vi ta nästa steg. När det gäller kloravgiften har vi eftersträvat att se på den och andra avgifter av liknande slag i ett sammanhang i samband med MIAS slutbetänkande. Vi har på olika sätt mycket aktivt verkat för att få bort användningen av klor.
Herr talman! Det kanske blir en intressant vecka. Men vi är ju redan på 90-talet. Om jag har förstått miljöministern rätt skulle vi göra oss av med nämnda ämnen under 90-talet. Vi kommer naturligtvis att hjälpa till med att åstadkomma detta.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om regeringens beslut att inte tillåta forskningsverksamhet i Gåsfjärden innebär ett totalstopp för vattenbruk. Kassodling av fisk ger upphov bl.a. till utsläpp av närsalter till vatten. Utsläppen bidrar till övergödning av t.ex. känsliga kustoch skärgårdsområden i Östersjön. Riksdagen och regeringen har uttalat att utsläppen av närsalter till våra svenska hav bör minskas kraftigt. I regeringens proposition om miljöpolitiken inför 90-talet fastslås att det är mycket angeläget att snabbt förbättra förhållandena framför allt i kustområdena. Det framhålls också i propositionen att det i regel är svårt att begränsa utsläppen av närsalter från fiskodlingar, varför det är av väsentlig betydelse att sådana verksamheter inte får en olämplig lokalisering. Riksdagen har ställt sig bakom uttalandena i propositionen. För att klara det uppsatta målet måste krav ställas på alla källor som ger upphov till utsläpp av närsalter. Kraven gäller självfallet också kassodling av fisk och annat vattenbruk. Eftersom det ännu inte finns någon effektiv teknik för rening av utsläpp av närsalter från sådan verksamhet kan miljökraven normalt endast upprätthållas genom sträng lokaliseringsprövning. Detta innebär givetvis inget totalstopp för vattenbruk. En förutsättning för detta är dock att verksamheten bedrivs på en plats som är godtagbar från miljösynpunkt. Jag är själv mycket positiv till att det bedrivs forskning i syfte att lösa de miljöproblem som vattenbruket ger upphov till. Även forskningsverksamhet måste naturligtvis äga rum på en godtagbar plats. Vad beträffar det av Marianne Jönsson nämnda ärendet angående företaget Ewos vill jag tillrättalägga en sak. Marianne Jönsson tycks mena att verksamheten skulle utgöra ren forskning. Detta är fel. Ärendet gällde en ansökan om att kraftigt få utöka en befintlig kommersiell fiskodlning. Från Ewos uppgav man visserligen bl.a. att företaget avsåg att experimentera med vissa fiskfoder i syfte att minska utsläppen av närsalter. Detta naturliga inslag i verksamheten förändrar dock inte dess kommersiella natur. Regeringen sade nej till den av Ewos sökta verksamheten, eftersom det aktuella vattenområdet, en fjärd i ett föroreningskänsligt skärgårdsområde, bedömdes vara en olämplig lokalisering från miljösynpunkt.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag önskade ett tillrättaläggande i det här sammanhanget och ett klargörande av om det vid den aktuella tidpunkten fanns en mening hos regeringen att ha ett totalstopp när det gäller vattenbruk. Jag har fått svar från Birgitta Dahl. Några sådana tankar har man inte. Ministern har också uttryckt en mycket positiv inställning till forskningen på vattenbrukets område och till åtgärder för att komma till rätta med utsläppen. För en timme sedan fick jag faktiskt — det är kanske en kuriositet — ett telefonsamtal från Radio Kalmar. Man läste upp för mig det svar som här lämnats. I hemlänet är man mycket intresserad av dessa saker. Man var ivrig och ville ha en kommentar. Jag har försökt att kontrollera hur det förhåller sig med forskningsverksamheten. Men det är svårt att göra det så här på eftermiddagen. Enligt den information som jag har fått ansökte fiskfoderföretaget Ewos i Södertälje, som ägs av Sockerbolaget i Finland, om att få starta nämnda forskningsverksamhet. Man erhöll också tillstånd av länsstyrelsen och fiskenämnden. Avsikten var, enligt mina sagesmän, helt och hållet att bedriva forskningsverksamhet. Man skulle huvudsakligen inrikta sig på, som ministern här sade, miljövänligare foder för att minska fosforoch kväveutsläppen. Men det gällde också — och det tyckte jag var det intressanta när jag så att säga nappade på det här ärendet — att ha ett system med slutna fiskodlingskassar. Man måste ju få upp vattnet. Dessutom måste vattnet hålla lämplig temperatur och ha lämplig syresättning. Det skall även finnas en lämplig mängd alger i vattnet osv. Med det här systemet skulle man få samma säkerhet som man får med landbaserade odlingar. Den stora skillnaden är att det här skulle vara så mycket billigare. Det systemet ville man alltså utveckla och förfina. Jag har inte kunnat kontrollera de olika uppgifterna, men det är min avsikt att göra det framöver. När det gäller vattenbruket har jag framför mig en artikel hämtad ur veckans Miljöaktuellt. Där står det: Låt fiskodlarna hållas!
Herr talman! Vattenbruk och fiskodling har många positiva sidor. Men dessa verksamheter innebär också ett tilltagande miljöproblem, och detta har uppmärksammats i Helsingforskommissionens arbete med Östersjöns miljö liksom när det gäller Nordsjöns miljö. Jag vill beskriva detta genom att redovisa att en normalstor odling omfattande 30 ton fisk släpper ut 500 kilo fosfor per år. Det motsvarar vad 500 personer släpper ut i form av orenat avloppsvatten och 5 000, alltså ett större samhälle, i form av renat avloppsvatten. I det här fallet gällde det att utöka en kommersiell odling — det är inget fel med kommersiell verksamhet, det kan vi väl vara överens om — från 40 ton till enligt företagets ansökan 183 ton och enligt länsstyrelsens tillstånd 150 ton. Det skulle faktiskt motsvara vad 15 000 människor släpper ut i form av renat avloppsvatten. Det här är alltså inte försumbart. Vi måste därför pröva dessa ansökningar med all den omsorg om naturen som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för här gjorda uttalanden. Jag bor själv vid Östersjön och är verkligen mån om det innanhavet. Kriget mot utsläppen och föroreningarna måste föras, som någon statsman sagt, på alla fronter — till havs, till lands och till sjöss. Det är alltså mycket viktigt att man ser allvarligt på dessa saker. Det gäller också att se till helheten. Två forskare, Enell och Ackefors, säger i en aktuell artikel: Man måste se till de totala utsläppen. Det som kommer från luften är väl så allvarligt. Men om man ser fiskodlingarna i det perspektivet, är utsläppen från fiskodlingarna inte värre än att det ligger inom felmarginalen när det gäller de belastningssiffror som kan tas fram.
Herr talman! Den bedömningen delas inte av de forskare och de myndigheter som arbetar med Östersjöns problem. Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på föroreningar från luften, men fiskodlingarna är ett växande problem. Detta var en mycket stor fiskodling i ett mycket känsligt område, som det gäller att vara extra varsam om, och det var skälet till att vi inte kunde släppa fram verksamheten.
Herr talman! Forskare har naturligtvis olika synpunkter — så har det varit i århundraden. Men i en diskussion om det totala nedfallet är det lätt att en fiskodling får ögonen på sig, då den är påtaglig, med kassar i en vik, där utsläppen syns och man vet att de förorenar, är farliga och skall stävjas.

Herr talman! Jag kan inte anse att utsläppen från en fiskodling i Östersjön av lika mycket fosfor som utsläpp från bra avloppssystem från 15 000 människor är obetydliga eller marginella.
Herr talman! Vi får låta forskarna hållas. Jag hade också tänkt nämna en professor vid hydrologiska avdelningen på Uppsala universitet, som just formulerade det så här: Låt fiskodlarna hållas. Jag vill naturligtvis att man skall se på detta med största allvar. Huvudpunkten i min fråga i dag var att jag ville få ett besked om hur det stod till med totalstoppet och med forskningen, och jag är tacksam för de klarlägganden och de uppgifter jag har fått.
De plastringar som används för att binda ihop ölburkar finns forfarande överallt i naturen och plågar bl.a. oskyldiga djur, Vad har de aviserade överläggningarna med bryggeribranschen resulterat i beträffande användningen av plastringar?
Herr talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig vad de aviserade överläggningarna med bryggeribranschen har resulterat i beträffande användningen av plastringar för att hålla samman ölburkar. Jag har såväl vid mina överläggningar som vid efterföljande kontakter med bryggeribranschen diskuterat problemen med plastringarna. Problemen ligger i att plastringarna när de hamnar i naturen skräpar ned men främst i att de skadar och plågar djur. Vid dessa kontakter har det framkommit att bryggeribranschen arbetar med tre sätt att lösa problemen. Ett är att inte använda ringar alls, men det har stött på hinder från arbetsmiljösynpunkt. Ett annat sätt, som tidigare mest har diskuterats, är att tillverka ringarna i ett nedbrytbart plastmaterial. Då löser vi nedskräpningsproblemet, men inte problemet med de skadade djuren. Ett tredje alternativ är att ersätta plastringen med en papphållare. Med en sådan lösning klarar vi både arbetsmiljön och nedskräpningen samt undviker att djur skadas av plasthållarna. Detta vore enligt min mening en bra lösning, som snarast bör förverkligas. Jag kommer att verka för att så sker.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har återkommit igen med min gamla fråga om de plastringar som binder ihop ölburkar. De är miljöfarliga, som har kommit fram i statsrådets svar, och om man blir av med miljöfarliga element dyker det upp nya. När jag första gången ställde frågan försökte jag bagatellisera den, jämfört med andra, globala miljöfaror, men då sade statsrådet att det var en viktig fråga. Jag är mycket nöjd med svaret. Det visar miljöministerns storhet i mindre miljöfrågor och det inger ett förtroende. Men när man då i fortsättningen bearbetar bryggeribranschen, skulle man kanske ställa en rak fråga: Vad gör ni med lagret av gamla plastringar? Jag hoppas att statsrådet ställer den frågan. Min förhoppning är givetvis att de förstörs.
Herr talman! För det första vill jag komplettera mitt svar med att säga att det också pågår överläggningar med Systembolaget, som är storförbrukare av plastringar. Vid det senaste samtalet jag hade med dess chef lovade han att vara hjälpsam på detta område. Det är främst därifrån som arbetsmiljöinvändningarna har gjorts. För det andra vill jag säga till Erkki Tammenoksa att lagren inte skall förstöras, utan plasten skall återanvändas i det företag i Norrköping som återanvänder plast i sin produktion av t.ex. Konsumkassar, som vi alla använder när vi gör våra dagliga inköp.
Herr talman! Jag är nöjd med svaret. Det var bra att miljöministern påpe kade detta om återanvändningen — det hade jag glömt.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig om regeringen avser att lägga fram något förslag med anledning av utredningen om klorblekt massa i papper och pappersprodukter. Kemikalieinspektionen anser att klorblekta hygienprodukter i princip bör försvinna och att branschen bör redovisa om det finns områden där det inte finns några acceptabla alternativ. Jag delar denna bedömning. Genom en kombination av olika insatser räknar jag med en snabbare övergång till miljöanpassad produktion och renare produkter. Exempel på sådana insatser är hårdare ställda krav vid omprövning av villkor för skogsindustriella anläggningar för framställning av klorblekt massa samt överläggningar som jag haft med branschorganisationer. Ett annat exempel är det av riksdagen i enlighet med regeringens budgetproposition 1989/90:100 beslutade förtydligandet av kemikalielagen. Detta innebär att det nu klart framgår av lagen en skyldighet för producenter och importörer att ersätta skadliga kemiska produkter med oskadliga eller mindre skadliga, den s.k. substitutionsprincipen. I sammanhanget vill jag också nämna att naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta förslag till ny åtgärdsplan mot havsföroreningar. I detta uppdrag ingick att redovisa en avvecklingsplan för utsläppen av klorerade organiska ämnen från massaindustrin. Verket har i sin rapport Aktionsplan mot havsföroreningar i april 1990 redovisat ytterligare åtgärder för att begränsa sådana utsläpp. Den remissbehandlas för närvarande och kommer att behandlas i den miljöpolitiska proposition som regeringen planerar att lägga till nästa vår.
Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Under 1988 fördes en intensiv debatt om dioxinutsläpp och farorna med dioxin i alla möjliga sammanhang. Det var också valår, så regeringen var aktiv på området och gav kemikalieinspektionen i uppdrag att göra en utredning om kloret. I det uppdraget ingick att inhämta uppgifter som kunde tjäna som underlag för en bedömning av hälsooch miljöriskerna på grundval av användningen av sådana produkter. I uppdraget ingick också att undersöka vilka möjligheter som finns till användning av produkter som är bättre ur hälsooch miljösynpunkt samt vilka åtgärder man inom näringslivet avser att vidta för att minska belastningen på hälsa och miljö som en följd av användningen av klorblekt massa. Uppdraget gavs till två personer, en från kemikalieinspektionen och en från IVL, och rapporten var klar i mitten av 1989. Min fråga är varför det har hänt så litet, eller egentligen ingenting, därefter. Såvitt jag begriper är behovet av att minska utsläppen av klor precis lika stort i dag som det var 1988. Regeringen borde därför, med anledning av de förslag som läggs fram i rapporten, ha föreslagit åtgärder för att minska klorutsläppen. Det ställs ju upp vägar på vilka man kan vandra för att minska utsläppen. Det görs ganska klart, så det borde ha funnits möjlighet för rege ringen att lägga fram förslag. Det har också kommit förslag om kloravgifter, men det har regeringen inte heller gjort någonting åt. I svaret säger ministern att hon delar de uppfattningar som kommer fram i rapporten, och det är då så mycket mer märkligt att det inte läggs fram några förslag. Ministern säger att substitutionsprincipen är mycket bra och att det var regeringen som kom på den. Så var det inte, utan det var på uppdrag av riksdagen som regeringen lade fram det förslaget.
Herr talman! Får jag först i klarhetens namn säga att substitutionsprincipen fanns i lagen om kemiska produkter. Vad vi nu har gjort är att förtydliga den, så att det skall klart framgå att myndigheterna kan och skall utnyttja den. Vi utvidgade den också till att kunna användas även för produkter. Det ankommer alltså på myndigheterna att med stöd av lagen se till att få bort användningen på de områden där den inte bör förekomma och där det finns goda ersättningar. Det har kommit fram alldeles klart att kemikalieinspektionen har en bestämd uppfattning i denna fråga och att den även har möjlighet att agera.

Ett mycket stort antal av de ämnen som man arbetar med har klor som en substans. Detta vill jag påstå visar att regeringen har gått mycket systematiskt till väga. Men regeringen kan inte göra det som myndigheterna med stöd av lagen har att göra för att komma till rätta med den här typen av problem.
Herr talman! Birgitta Dahl säger att regeringen har gjort allt det som den kan göra. Jag delar inte riktigt den uppfattningen. När rapporten begärdes från kemikalieinspektionen måste det ha varit i akt och mening att få ett underlag för att kunna fatta beslut. Nu säger Birgitta Dahl att man har gett naturvårdsverket i uppdrag att ta reda på vad som kan göras. Men det är inte genom att utarbeta den ena rapporten efter den andra som vi löser miljöproblemen, utan det är genom att i beslut nyttja de kunskaper som kommer fram i rapporterna. Det är sådana förslag från regeringen som jag efterfrågar. Såvitt jag vet har det egentligen inte hänt någonting med utgångspunkt i detta. Sedan talar ministern återigen om att substitutionsprincipen har kommit in i lagen och att den även gäller produkter. Det är riktigt. Men det var, som jag sade i mitt första anförande, efter beställning från riksdagen som den kom till stånd. Min fråga är varför regeringen tassar omkring de här frågorna och inte gör så mycket. Är man skrämd av skogsindustrin i det här fallet?
Herr talman! Beskrivningen är alldeles felaktig. Vi har nu fattat beslut om alla skogindustrins anläggningar utom en, och den sista kommer snart. Besluten innebar en minskning av klorutsläppen med 60-70 96. Det uppdrag som naturvårdsverket har fått är att redovisa hur nästa steg ned till ofarlig nivå skall tas. Hur det skall genomföras kommer vi att redovisa i nästa års miljöpolitiska proposition. Det uppdrag som kemikalieinspektionen har fått är att redovisa förekomsten av klor och dioxiner i olika hygienprodukter framför allt och om de innebar några risker för hälsan. Den utredningen har kemikalieinspektionen redovisat och kan och bör själv ingripa med stöd av den lag vi har. Det fordrar inte särskilda regeringsbeslut. Både kemikalieinspektionen och naturvårdsverket har fått i uppdrag att komma med en förteckning över de ämnen som bör avvecklas. Resultatet av detta kommer vi att redovisa för riksdagen.
Herr talman! Nu säger miljöministern att man har fått ner utsläppen med 60-70 20. Det är kanske riktigt. Men vi skall ha klart för oss att det bara är ungefär en tredjedel av den klor som kommer ut i naturen som kommer via dessa industriers avlopp. Ungefär en tredjedel kommer i produkterna och en tredjedel i det slam som deponeras. Detta gäller hela området. Det man nu har gjort något åt är i stort sett avloppen. Sedan säger miljöministern att regeringen inte behöver göra någonting. Det är kemikalieinspektionen som inte har gjort tillräckligt mycket. Det är synd i så fall. Men regeringen har ansvar också för det kemikalieinspektionen gör. Därför är det regeringens och miljöministerns uppgift att driva på. Rapporten hade också att ta upp vilka produkter som behöver vara så vita. Det skulle vara det bästa sättet att komma ifrån klor — att ha fler oblekta produkter. Det låg också i uppdraget. Där har såvitt jag vet inte gjorts något.
Herr talman! Kemikalieinspektionen kom fram till att det inte finns några skäl för att bleka den här typen av produkter. Både av det skälet och för att klorblekning i sig inte är lämplig ur miljösynpunkt bör den försvinna. Här kan man alltså ingripa med stöd av lagen. Kemikalieinspektionen har som ett led i det arbetet uppmanat branschen att redovisa om det finns några områden där det är nödvändigt att använda klor. Man avvaktar svaret för att sedan kunna agera. Det är läget för dagen. Sedan kan vi konstatera att, både tack vare de beslut som regeringen har fattat avseende industrins produktionsprocesser och den aktiva konsumentbojkott mot klorblekta varor som vi har haft, många av dessa varor dess bättre har försvunnit ur marknaden. Det är ett mycket positivt resultat — något att glädjas över, Lennart Brunander.
Herr talman! Det tycker jag också. Det är mycket skönt att vi har haft en konsumentopinion som har tvingat fram dessa förutsättningar. Det är den opinionen som har varit aktiv. Jag skulle vilja påstå att regeringen inte har följt med i denna utveckling. Opinionen har snarare kört både regeringen och skogsindustrin framför sig för att söka få till stånd åtgärder. Kemikalieinspektionen har sagt att det inte finns några skäl för att ha dessa blekta produkter. Min fråga är: Varför har vi det då?
Herr talman! Jag som själv har tillhört oppositionen i riksdagen känner igen hur man argumenterar, och det är naturligtvis ytterst legitimt. Men låt mig ändå skriva historien rätt beträffande ansträngningarna att få bort de klorblekta produkterna: Det var ett arbete som vi med stor beslutsamhet tog itu med både när det gällde att ompröva villkoren för alla svenska anläggningar och när det gällde att påverka opinionen. Vårt parti och därtill knutna organisationer har mycket aktivt verkat som opinionsbildare, precis som många andra i Sverige. Dessutom tog vi tidigt upp överläggningar med storinköpare. Vi började med statsförvaltningen, kommunerna, de stora statliga verken och de stora folkrörelserna för att få dem att övergå till icke klorblekta produkter på alla användningsområden. Detta har spelat stor roll för att få fart på utvecklingen. Det är faktiskt sanningen. Man skall inte behöva göra sig mindre än man själv är på sådana här områden.
Herr talman! Jag förväntar mig, miljöministern, att det kommer att hända rätt mycket nu och att den handlingskraft som enligt miljöministerns redovisning fanns när man startade detta arbete också resulterar i åtgärder.

Herr talman! Inger Schörling har frågat mig om regeringen kommer att ställa medel till förfogande för att genomföra det finsk-svenska forskningsprogrammet Bottniska Viken-året 1991. Inom ramen för samarbetsavtalet mellan svenska och finska miljövårdsmyndigheter svarar Kommittén för Bottniska Viken för koordinering av svenska och finska forskningsinsatser som rör Bottniska viken. Kommittén beslutade i februari 1989 att ta initiativ till och leda utformningen av det forskningsprogram som kallas Bottniska Viken-året 1991. Programmet kommer att utföras av myndigheter och forskningsinstitutioner i Finland och Sverige. Statens naturvårdsverk har först så sent som den 23 maj 1990 inkommit med en skrivelse beträffande forskningsprogrammet. Det har därför inte varit möjligt för regeringen att bereda ärendet så långt att jag kan ge besked.
Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Men jag blir litet förskräckt faktiskt och nästan beklämd över att det var så innehållslöst, att det inte finns något besked att ge. Detta är ett mycket angeläget projekt. Bottniska Viken-året 1991 är en koncentrerad insats för att ge en helhetsbild av havsmiljön. Vi vet att det är angeläget att få en sådan helhetsbild. Kunskaperna är fortfarande mycket bristfälliga och miljöstörningarna i Bottniska viken är mycket allvarliga. Forskningssamarbetet har planerats, som Birgitta Dahl säger, av Kommittén för Bottniska Viken, och Valfrid Paulsson är ordförande i den svenska delen av kommittén. Den här planeringen har skett i samråd mellan svenska och finska forskare. Forskningssamarbetet skall ske under en treårsperiod. Nu är det mycket angeläget att dessa forskningsprojekt kan startas. Finska forskare hör av sig till den svenska ledningsgruppen och undrar oroligt om det är någon idé att sätta i gång över huvud taget, eftersom man inte kan få något besked från svensk sida om att pengar kommer att ställas till förfogande för dessa forskningsprojekt och att svenskarna kan uppfylla sin del av den överenskommelse som man faktiskt har träffat. I svaret säger Birgitta Dahl att brev i ärendet har kommit till regeringen så sent som den 23 maj. Jag har inte tagit del av det brevet, men jag har sett ett brev som naturvårdsverket och Valfrid Paulsson har skickat till kommunerna — ett slags tiggarbrev, vill jag kalla det. Man uttrycker där sin oro för att pengar inte skall komma fram och för att man inte skall kunna genomföra projektet. Jag har också sett ett brev som gått till regeringen den 26 april från kommittén, där man äskar anslag av ungefär den storleksordning — 40 miljoner under en treårsperiod — som var avsedd från början. Jag har vidare sett ett brev från forskaravdelningen på naturvårdsverket av den 18 maj, där det görs en mycket blygsam anslagsframställan. Birgitta Dahl! Detta verkar vara en riktig soppa, kokad av naturvårdsverket, men det är miljöministerns och regeringens skyldighet att reda ut detta.
Herr talman! Det kan jag faktiskt hålla med om. Om det brev som inkom till regeringen den 26 april kan jag meddela att det nästa arbetsdag återtogs per telefon från naturvårdsverket. Detta skall läggas till bilden. Låt mig dock klargöra vissa saker — det är inte riktigt så förskräckligt som man kan tro. Statens naturvårdsverk förvaltar forskningsanslaget till miljöforskning på eget ansvar. Detta har kraftigt ökats under de senaste åren. Man har nu enligt forskningspropositionen till sitt förfogande 112 milj.kr. per år och skall själv göra nödvändiga prioriteringar. Sedan redovisas detta naturligtvis varje år i samband med budgetarbetet. Verket skall alltså göra prioriteringar inom ramen för de mycket frikostiga medel som man har till sitt förfogande. Anslaget till den marina forskningen har ökat speciellt kraftigt under de senaste åren. Det har funnits goda skäl för detta. Det har inneburit att tre marina centra har inrättats, knutna till universiteten i Stockholm, Göteborg och Umeå. Nu under den närmaste treårsperioden kommer den marina grundforskningen att byggas ut och ett ökat stöd att ges till storskaliga processer i de öppna havsområdena i Östersjön. Forskningspropositionen innebär en permanent ökad satsning på ungefär 20 milj.kr. och medel för nya byggnader vid Askö och Kristineberg. Frågan om hur behovet av fartyg skall täckas håller på att utredas av kanslersämbetet i samråd med de berörda parterna. Regeringen kommer mycket snart att fatta beslut om det utredningsuppdraget. Sedan finns det ytterligare anslag som särskilt har ställts till förfogande och som är av betydande omfattning. Regeringen har alltså haft anledning att utgå från att man skall kunna finansiera detta inom ramen för de medel som har ställts till förfogande.
Herr talman! Jag vet inte om jag kan hålla med om att naturvårdsverket har fått så ofantligt ökade resurser som miljöministern här påstår. Men det är mycket möjligt att man inte har gjort de prioriteringar som man skulle ha behövt göra för att kunna genomföra detta samarbetsprojekt inom ramen för Bottniska Viken-året. Vad kommer då att hända? Pengarna finns uppenbarligen inte, och man har i naturvårdsverkets ledning tydligen också olika uppfattningar om hur mycket pengar man behöver. Til syvende og sidst är det ändå så att de som inom ledningsgruppen arbetar med den marina forskningen i Sverige är mycket oroliga för att detta projekt skall gå i putten, att man inte skall få de pengar man behöver. Det är också mycket genant för de svenska forskarna att först ha fått klartecken för ett samarbete med finska kolleger och sedan inte kunna fullfölja det. I förlängningen, Birgitta Dahl, är det ytterst genant också för den svenska regeringen och för svenska folket. Min fråga är: När kommer det besked? När kommer regeringen att göra sin beredning? Kommer regeringen då att ställa medel till förfogande, så att forskningsprojektet kan genomföras?
Herr talman! Jag tror att Inger Schörling vet att det här är sista tillfället att besvara frågor. Jag har därför velat svara nu. Men både Inger Schörlings fråga och naturvårdsverkets skrivelse kom in sista arbetsdagen förra veckan, och det har inte varit möjligt att bringa tillräcklig klarhet i saken. Jag vill dock upprepa att det för det här området icke förrän nu har anmälts — vare sig inför budgetarbetet eller inför forskningspropositionen — att behovet av resurser för projektet inte skulle kunna tillgodoses inom ramen för de medel som vi har anslagit för miljöforskning i allmänhet och marin forskning i synnerhet. Vi har inte förrän nu fått den signalen. Det hade funnits tillfälle att ge sådana signaler inför arbetet med t.ex. tilläggspropositionen, men så har inte skett.

Herr talman! Jag vet att miljöministerns arbetsbörda är ganska stor, och jag förstår att man inte kan hålla reda på alla myndigheter som man har att ansvara för. Men jag tycker att det verkar uppenbart att man på naturvårdsverket här riktigt har trasslat till det för sig och att det inte finns pengar att genomföra detta viktiga projekt. Det är helt enkelt nödvändigt att miljöministern tar sitt ansvar och ser till att de här pengarna kommer fram. För ungefär två veckor sedan kom det på vårt bord här i riksdagen ett ärende som gällde att vi skulle ställa en garanti på 25 miljoner för en VM tävling i Sverige inom hästsporten. Mot bakgrund av den prioriteringen måste, tycker jag, regeringen också kunna garantera att ett sådant här viktigt forskningsprojekt kommer till stånd och att vi från svenska sida inte, på grund av dålig handläggning eller vad det nu kan vara, äventyrar Bottniska Viken-året 1991. Jag tycker det är mycket allvarligt.
Herr talman! Eva Goés har frågat justitieministern hur regeringen kan hjälpa de barn om drabbats av Tjernobylkatastrofen och hur detta kan göras privat eller genom ideella organisationer på enklaste sätt och utan hinder av alltför stelbenta regler. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Hjälpoch rehabiliteringsbehoven efter den fruktansvärda olyckan i Tjernobyl är mycket omfattande. Ansvaret för detta ligger i första hand på Sovjetunionen. Både internt inom Sovjetunionen och internationellt görs nu insatser för att hjälpa de drabbade. Utöver myndigheternas hjälpprogram pågår andra insatser bl.a. via frivilligorganisationer. Representanter för Rödakorsföreningarnas förbund i Genéve besökte i januari i år området och planerar för närvarande i samarbete med lokala rödakorsorganisationer ett program för stöd till drabbade familjer. Privata bidrag kan alltså med fördel kanaliseras via exempelvis Röda korset.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker att det är positivt att vi kan använda oss av Röda korset. Men efter att ha varit i Kiev och träffat Mödrarna till Tjernobyls barn har jag en annan inställning: Här behövs en massiv insats och en massiv hjälp. Efter att ha varit i kontakt med Norge, där enligt vad jag vet Helsingforskommittén har tagit upp frågan om att ta över hundra barn till Oslo för att de skall kunna rekreera sig, känner jag att vi också i Sverige skulle kunna göra en insats kanske såväl från statligt håll som från organisationer och på privat väg. Själv har jag försökt sända över saker till Sovjet, men det har varit svårt — det finns tullbestämmelser, postbestämmelser osv. som har rest stora hinder. Det var därför jag ställde frågan till justitieministern. Vad vi vill är naturligtvis att undvika byråkrati. När jag har varit i Kiev har jag fått direkta kontakter med läkare och med mödrar till Tjernobyls barn, som har bildat en förening som heter Mödrarna till Tjernobyls barn och som är officiell och offentlig under fackföreningen. Själva har vi i Sverige startat en opolitisk förening som heter SOS Tjernobyl. Vi anser att alla de här breda insatserna behövs för att vi skall kunna hjälpa. Det gäller inte bara ukrainska barn utan alla som har drabbats efter olyckan i Tjernobyl. I dag har jag haft kontakt med bl.a. Erikshjälpen, som jag vet att biståndsministern känner till. Kyrkan kan göra mycket på den här fronten. Vad vi tycker är viktigt är att det inte finns hinder utan att det blir lätt att få kontakter och att undvika byråkrati. Om man går enbart via Röda korset blir insatsen för liten. Det behövs en omedelbar insats, eftersom det här är akut. Av de kvinnor som jag har kontakt med har en kommit över och är här till på fredag. Hon heter Galina. Hon är i dag teaterchef. Hon har jobbat i kärnkraftverket. Hon har alltså på eget bevåg kommit över till Sverige. Hon säger att man behöver hjälp med utrustning och med att barnen får komma ifrån området.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att hjälpbehovet är mycket stort. Då är det positivt att enskilda svenska organisationer vill göra insatser. Det behöver inte alls bara vara Röda korset, utan det kan även vara andra organisationer som Eva Goöés nämnde. Jag tillmäter enskilda organisationer och det egna initiativet stort värde i detta sammanhang, och vi skall förlita oss till dessa.
Herr talman! Jag vill fortsätta att berätta om denna Galina Protopopova, som själv varit med om en evakuering från Pripjat. Vi vet att det är 8 000 barn som hamnat i Kiev. Dessutom har 56 000 barn under skolåldern behov av att komma ifrån området. Vi vet att en del får komma till Krim, men det räcker inte. Hälsoministeriet anser att 85 000 i skolåldern borde få komma därifrån, liksom 1 000 kvinnor med sina barn och 3 000 havande kvinnor. Därutöver vill man evakuera Narodiche och Polesskoje och andra orter. Vad jag hoppas är att vi ser detta i globalt perspektiv och att alla i världen får en chans att ställa upp, så att vi kan använda oss av många kanaler. Vad dessa människor behöver är så enkla saker som blodtester, vitaminer och ren barnmat. Jag undrar om vi i Sverige tänkt ge något sådant bistånd. Vi har bestämt oss för att vi skall hjälpa öst. Det här ligger på samma plan.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att låta Sverige bidra till, stödja eller delta i projekten som går ut på att bygga stora dammar m.m. i Mekongfloden och dess biflöden. Det svenska stödet till insatser relaterade till Mekongfloden utgår dels som en del av det bilaterala biståndssamarbetet med Laos, dels i form av stöd till Mekongkommittén. Laos är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Landet saknar dock inte naturtillgångar och den viktigaste av dessa torde vara vattenkraften. Det kraftverksprojekt som Sverige stöder genom bistånd via SIDA ligger vid floden Xeset, ett av Sedonflodens biflöden. Det är ett mindre kraftverk som beräknas stå färdigt år 1991. Det skall bidra till elkraftsförsörjningen i de särskilt fattiga södra provinserna. En del av den elkraft som kommer att produceras avses bli exporterad för att Laos därigenom skall få konvertibel valuta. Även små vattenkraftverk som Xesetprojektet kan ha ogynnsamma effekter på miljön. SIDA har därför låtit göra en studie för att utreda vilka dessa effekter kunde vara. Studien visade att såväl de fysiska som socio-ekonomiska effekterna kommer att bli begränsade. Skälet till detta är bl.a. att Xesetkraftverket är ett strömkraftverk. Detta innebär att någon stor damm inte byggs. Några ytterligare vattenkraftverk i detta område som skall finansieras med biståndsmedel är för närvarande inte aktuella. Beträffande stödet till Mekongkommittén är detta huvudsakligen inriktat på miljöinsatser. Inom vattenvårdsområdet ger Sverige bidrag till t.ex. laboratorier för vattenanalys. Vidare genomförs med svenska biståndsmedel fyra miljövårdsstudier som bl.a. skall bidra till att kartlägga erosionsoch sedimentationsproblematiken i Mekongområdet. Även grundvattenundersökningar genomförs. Sveriges bidrag till Mekongkommittén kommer också fortsättningsvis att vara miljöinriktade.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Sverige stöder den här Mekongkommittén. Om jag förstått saken rätt betalar vi också lönen för en svensk sekreterare, som är vattenkraftsexpert och som är insyltad i de här stora dammprojekten. Mekongkommittén har alltså föreslagit en rad mycket stora projekt. Det rör sig sammantaget om ett hundratal dammprojekt, och många tusentals kvadratkilometer regnskog och jordbruksmark kommer att dränkas, om projekten genomförs. Dessutom kan hundratusentals människor tvingas att flytta. I ett annat projekt, det s.k. Pa Mong-projektet, är det svenska företaget Swedpower inblandat. Man avser att bygga en damm mellan Laos och Thailand uppströms Vientiane. Det projektet får en maximieffekt på 2 250 MW. Det är något annat än de 45 MW i ett strömkraftverk som ministern nyss talat om. Om det stora dammprojektet genomförs — planerna är ganska långt framskridna — skulle man till stor del slå ut kustfisket utanför Sydvietnam. Mekongdeltat, där man har en viktig risodling och lokalt fiske, skulle också till stora delar slås ut. Man skulle få erosionsproblem och uppsaltning av deltat. Till detta är också kopplat ett konstbevattningsprojekt i nordöstra Thailand, där marken är sådan att detta sannolikt skulle leda till en kraftig uppsaltning av marken, osv. Detta är alltså ett mycket stort miljöförstörande projekt, där Sverige har flera fingrar med i spelet och där även svenska staten genom SIDA är inblandad. Ettannatsådant projekt är Nam Theun-projekt 2 i Laos. Precis som ministern säger finns det i Laos mycket vattenkraft som kan byggas ut, eftersom Laos är ett relativt oexploaterat land med många regnskogar och trånga dalgångar som kan dämmas upp.
Herr talman! Mekongkommittén är ett FN-organ, och det är ett samarbetsorgan för länderna i den här regionen. Det är naturligt att det i ett sådant organ finns många planer på hur man skall kunna modernisera de här fattiga samhällena. Därmed är inte sagt att alla planer genomförs. Vår huvudinriktning i samarbetet i Mekongkommittén är just att hjälpa till med miljövårdsstudier av olika slag. Det enda kraftverksprojekt som vi är direkt inblandade i är det som jag nämnde.
Herr talman! Som jag sade är vi engagerade direkt i själva kommittén, och vi har även ekonomiskt bidragit till en vattenkraftsexpert från Sverige. Svenska vattenkraftsföretag är insyltade i projekten i Laos och Thailand. Sverige tillsammans med Japan och Australien är de största exploatörerna här av både vattenkraft och skog. Ministern säger i svaret att Laos har stora naturtillgångar i form av tänkbar vattenkraft. Man skall då ha klart för sig att detta är ett ganska bergigt land med låglandsregnskogar i dalarna, där man har den bästa odlingsbara jorden. Det är precis i sådana dalar man vill bygga ut vattenkraften. Denna kraft skall exploateras till Thailand, där det pågår en kraftig industrialisering i Bangkok och även i andra delar av landet. Därigenom blir Laos ett slags kraftproducentskoloni till Thailand. Det är ett Norrlandsproblem i kubik, om man nu skall jämföra med situationen i Sverige. Detta kan det väl inte vara meningen att Sverige skall ställa upp på.
Herr talman! Vi har inte ställt upp på någon stor exploatering av det slag som Roy Ottosson här beskrivit. Vi har medverkat till de insatser jag redogjort för i svaret. Sedan är det sant att svenska företag kan vara verksamma i olika sammanhang, men jag svarar alltså för biståndet. Allmänt vill jag dock säga att det inte kan vara möjligt att säga till ett land som Laos med stora vattenkraftstill gångar att man inte får utnyttja dessa för att få in konvertibel valuta. Det är detsamma som att säga att Laos inte skall få använda denna potential för sin utveckling. Det tycker jag verkligen är att sätta sig på väldigt höga hästar. Däremot skall vi se till att här föra in miljöaspekterna och medverka till att tillgodogörandet av en del av landets stora vattenkraftstillgångar sker på ett ekologiskt så riktigt sätt som möjligt.
Herr talman! Vi skall naturligtvis inte sätta oss på höga hästar och säga till folket i Laos att man skall göra si eller så. Men faktum är att vi deltar i Mekongkommittén och både direkt och indirekt bidrar med personella och ekonomiska resurser till dessa projekt. Det sker också genom vår medverkan i Världsbanken, som också är insyltad i detta projekt. Projektet går ut på att kraftigt bygga ut Mekongfloden och dess tillflöden. Det innebär att man kommer att dränka några av de artrikaste skogarna i världen och utrota en lång rad växtoch djurarter. Jag har listor på detta, om ministern är intresserad. Det är hyckleri att stå i Sverige och säga att vi vill slå vakt om regnskogarna och att vi skall vara miljövänliga och samtidigt gå ut i världen och stödja den här typen av projekt. Det gör vi faktiskt genom att delta i detta projekt och genom att dessutom bidra med just vattenkraftsexperter.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig om jag är beredd att medverka till att flyktingkommissariens arbete särskilt i Etiopien får ökat stöd, i första hand genom svenska enskilda organisationer. Precis som Karl-Göran Biörsmark är jag djupt oroad över att Etiopien, som är ett av världens fattigaste länder, tvingats ta emot en av de större flyktingskarorna i världen. Min oro gäller även flyktingar i övriga länder på Afrikas Horn. Den svenska regeringen försöker på olika sätt stödja insatser till förmån för dessa grupper. Medel har gått till svenska enskilda organisationer för arbete bland internationella flyktingar såväl i Sudan som i Etiopien. SIDA bereder för närvarande ytterligare ansökningar avseende stöd till flyktingar i Etiopien. Det kan således bli aktuellt med beslut om ytterligare medel relativt snart. Från svensk sida är vi dessutom särskilt angelägna att se till att FNs flyktingkommissarie får ökade resurser, inte minst därför att flyktingströmmarna i världen är fortsatt stora, särskilt på Afrikas Horn. Just i dagarna sammanträder flyktingkommissariens exekutivkommitté för att fastställa or ganisationens budget för år 1990. Sverige har på olika sätt aktivt deltagit i förberedelsearbetet. Regeringen tillkännager i dag i Geneve att Sverige går in med extra stöd till flyktingkommissarien om sammanlagt 80 milj.kr. varav 5 milj.kr. öronmärkts för insatser just för flyktingarna på Afrikas Horn. Detta sker samtidigt som statsministern i ett brev till sina kolleger i de länder som är respresenterade i flyktingkommissariens exekutivkommitté starkt understruktit organsationens viktiga roll och samtliga medlemsregeringars ansvar. Det är särskilt angeläget att grundorsakerna till u-ländernas flyktingströmmar angrips genom långsiktiga utvecklingsinsatser så att flyktingarna kan återvända till sina hemländer.
Herr talman! Jag tackar biståndsministern för svaret, som på många punkter är glädjande. Detta gäller inte minst vad statsrådet säger om att regeringen i dag beviljar ytterligare 80 milj.kr., varav 5 miljoner skall gå till detta område. UNHCR har ju inte tillräckligt med pengar och står inför en mycket besvärlig situation. Efter vad jag har förstått har flyktingkommissarie Thorvald Stoltenberg ebb i kassan; det fattas 1,2 miljarder kronor. Detta gör att situationen är mycket prekär. Om man har ebb i kassan kan man heller inte planera nya åtaganden som kan bli aktuella i detta område. Vi i folkpartiet menar att ett sätt att snabbt nå ut är att ge pengar till enskilda organisationer, som redan i dag finns på plats. Om dessa organisationer får medel till sitt förfogande kan de omedelbart sätta spaden i jorden. Jag förstår av biståndsministerns svar att åtgärder är på gång även när det gäller enskilda organisationer. Biståndsmininstern säger att medel har gått till svenska enskilda organisationer som bedriver arbete bland internationella flyktingar såväl i Sudan som i Etiopien. Jag har dock fått en uppgift från utredningstjänsten om att det under 1990 via enskilda organisationer inte har betalats ut några medel till detta område, dvs. till södra Sudan och Etiopien. Jag tycker att detta är litet oroväckande. Vidare säger biståndsministern att det således kan bli aktuellt med beslut om ytterligare medel relativt snart. Jag skulle vilja höra litet närmare vad detta konkret innebär, dels vad ”relativt snart” innebär, dels vilka medel vi kan förvänta oss att man slussar genom enskilda organisationer till detta område.
Herr talman! Under budgetåret 1989/90 har förvisso medel betalats ut, exempelvis till Hoppets stjärna, Rädda barnen och inom ramen för operation Lifeline som innefattar bl.a. Röda kors-organisationerna, Pingstmissionens u-landshjälp och även Rädda barnen. Under detta budgetår har medel alltså betalats ut till dessa organisationer för arbete med flyktingar på Afrikas Horn. Det finns ansökningar som nu ligger hos SIDA för beredning. Det är dessa ansökningar jag avser när jag säger att det kan bli fråga om ytterligare medel ganska snart.
Herr talman! Det är väl så som biståndsministern säger, att man under budgetåret har ställt dessa medel till förfogande. Om jag har förstått saken rätt har inga medel betalats ut under kalenderåret 1990, och det fordras nu extra insatser. Det finns tydligen nu ansökningar från enskilda organisationer, t.ex. Hoppets stjärna, som vill komma in i bilden och hjälpa till. Jag vädjar då till biståndsministern om att hon ser positivt på detta, eftersom det otvivelaktigt är så att dessa organisationer, om de får pengar nu, snabbt kan komma till skott. Kanalerna finns där. Biståndsminisern säger att detta kan vara aktuellt, och jag hoppas att det sker mycket snart. Kan jag få det litet mer preciserat än att det är ”aktuellt”?
Herr talman! Karl-Göran Biörsmark vet säkert att SIDA i sin process är mycket snabb, men vi måste ändå avvakta SIDAs beredning av ärendet. Vi har också en särskilt beredningsprocess för pengar som betalas via katastrofanslaget. Det finns ett stort intresse av att från svensk sida ge stöd till dessa mycket utsatta flyktinggrupper.
Herr talman! Jag hoppas bara att svensk byråkrati inte får fördröja detta. Är det så att ansökningarna finns på bordet, hoppas jag att man fattar beslut snabbt.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om innehavare av TV-apparater, vilka från början kunnat mottaga markbundna sändningar men som senare plomberats i syfte att enbart ta emot satellitsändningar, kan undgå att betala licensavgift. Bakgrunden till frågan är, enligt Sten Andersson, att kulturutskottets behandling av motion Kr 207 av Charlotte Cederschiöld inte överensstämmer med det svar jag den 20 mars lämnade till Sten Andersson med anledning av en liknande fråga. Mitt tidigare svar står inte i strid med vad utskottet föreslagit i sitt betänkande om radio och television och som riksdagen senare ställt sig bakom. Jag konstaterar nu, liksom vid den tidigare frågestunden, att man kan slippa att betala TV-avgift om TV-apparaten är så konstruerad att den inte kan användas för att ta emot markbundna sändningar, dvs. fungerar endast för individuell eller kollektiv mottagning från satelliter. Denna bestämmelse återfinns i lagen om TV-avgift. Jag har däremot inte, som Sten Andersson påstår, sagt att detta skulle gälla för apparater som plomberats i efterhand. Jag sade i stället att det gällde mottagare som var konstruerade på ett särskilt vis. Ordet ”plombering” kan leda tankarna i riktning mot att apparaten förses med någon enkel anordning som lätt kan tas bort. För att säkerställa att en normal TV-apparat endast kan användas för satellitmottagning torde det i realiteten bli nödvändigt att, som utskottet anger, vidta betydligt mer omfattande ingrepp. Det kan exempelvis bli fråga om att ta bort apparatens kanalväljare. Sten Andersson har alltså misstolkat mig på denna punkt.
Herr talman! Herr statsråd! Jag tackar för svaret och ber om ursäkt för att statsrådet fick komma hit i dag bara för att besvara denna enda fråga. Jag ställde frågan eftersom jag uppfattade svaret vid den frågedebatt vi hade sist som något oklart. I den motion av Charlotte Cederschiöld som statsrådet refererar till talas det om en TV-apparat som från början är konstruerad så att man kan ta emot markbundna sändningar. Sedan man på något vis plomberat den är detta emellertid inte möjligt. I det fallet skulle man slippa att betala TV-licensen. Statsrådet säger att man kan ta bort en plombering ganska lätt. Låt mig då fråga följande. Om det visar sig att tekniken medger att man åstadkommer en plombering som man kan sätta in och som blir godkänd av myndigheterna, kan man då tänka sig att man slipper betala licens för de program i Kanal 1 och TV 2 som man i det läget inte ser?
Herr talman! Det enklaste sättet att lösa det problem som Sten Andersson nu för andra gången tar upp är egentligen att man låter bli att skaffa sig en TV-apparat. Varför skall man skaffa sig en TV-apparat som man bygger om så att man inte kan se TV-program på den? Jag tycker att det är en något omständlig väg för att undgå de programmen. Det finns enklare metoder.
Herr talman! Tycke och smak är olika, men det finns faktiskt i dag fler program som man kan ta emot i en TV-apparat än de som kommer via Sveriges Radio. Det finns i dag ett otal kanaler, och det finns säkert många människor som tycker att de programmen är mycket bättre än det utbud som erbjuds av de svenska kanalerna. Om det visar sig att man med lätthet kan plombera TV-n och att det inte går att ta bort plomberingen, dvs. att man inte kan ta emot Kanal 1 och TV 2, skall man i det läget ändå tvingas att betala licens för någonting som man varken vill eller kan se?
Herr talman! Som jag tidigare redovisade är lagen på den här punkten alldeles entydig: det räcker inte med en enkel plombering. Skulle man däremot ta bort kanalväljaren kan man naturligtvis få en sådan apparat, och då kan man alltså slippa licensen. Det är riktigt. Jag vill samtidigt påminna om att detta måste vara ett utomordentligt mar ginellt problem. Jag har väldigt svårt att tänka mig att landet skulle vara fullt av licensbetalare vars största bekymmer är hur de skall kunna slippa se de program som visas i TV-apparaterna. De allra flesta människor jag träffar är ständigt engagerade i hur de skall kunna få se fler TV-program. Eftersom Sten Andersson, tillsammans med Anders Björck, är den som leder moderaternas mediepolitik, förstår jag att detta är den stora frågan för det moderata samlingspartiet.
Herr talman! Vad herr Björck har med det här att göra får statsrådet och jag diskutera vid ett annat tillfälle. Men faktum är att människor visst diskuterar TV-program, och framför allt är det de nya kanalerna som man diskuterar. Det är faktiskt svårt att köpa en TV som bara tar emot satellitsändningar.

Herr talman! Man behöver inte göra detta. Det är ju så i denna underbara värld med den TV och radiobransch vi har som har ett stort sinne för marknadens förutsättningar. Jag är övertygad om att de stora skaror som vill bli befriade från att se svenska TV-program utgör — om de finns — en så stor marknad att TV-branschen kommer att förse dem med dessa underbara apparater utan att vi behöver lagstifta om det. Lita till marknadskrafterna, Sten Andersson!
Herr talman! Det gör jag förvisso också. Men varför kan man inte få lov att slippa betala för de program man inte vill eller kan se till dess de har kommit fram till den här underbara apparaten?

Herr talman! Krister Skånberg har fråga mig vilka räddningsoch evakueringsplaner som finns utarbetade för det fall Stockholm hotas av radioaktiv strålning på grund av en olycka med kärnkraft eller kärnvapen. Länsstyrelsen i Stockholms län har en plan för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Skulle utrymning bli nödvändig kan denna ske med utgångspunkt i den befintliga civilförsvarsplanläggningen.
Herr talman! Jag får tacka statrådet för svaret. Det är kort, och jag är rädd för att det är allt vad statsrådet kan säga om detta. Vi kom in på dessa frågor i en interpellationsdebatt förra veckan. Jag frågade då försvarsministern om utrymningsplaner för Stockholm. Jag fick inget svar. Nu har statsrådet haft möjlighet att sätta sig in i frågan, och resultatet har vi just hört. Jag har också haft möjlighet att fördjupa mina kunskaper i ämnet. Jag har fått fram en räddningsplan för Stockholm. Den är på sju sidor med fyra bilagor, dvs. totalt tolv sidor. Jag har också här en plan för Uppsala län som är en beredskapsplan vid en kärnkraftsolycka. Den är något tjockare. Jag har inte räknat sidorna, men de är väsentligt fler. Jag anser att det är otillfredsställande att vi har en så dålig planläggning i Stockholm. Jag har också fått information om att någon utrymningseller evakueringsplan inte finns fastställd. Det finns alltså ingen. Det är kanske därför som statrådet inte kan säga så mycket om det. Det finns heller inte någon sambandsplan i denna räddningsplan för Stockholm. Det har jag fått reda på av byrådirektör Olle Hallin som är ansvarig för planen. Det skall i december ske en övning i SSIs, strålskyddsinstitutets, regi. Länsstyrelsen i Stockholm överväger enligt ett protokoll att vara med på denna övning. Det skulle i så fall enligt byrådirektör Hallin vara första gången som man kommer att öva information, samband och mätning. Det finns kärnkraftverk i vår närhet som det inte går så bra för. Ett sådant kärnkraftverk var Tjernobyl. Vi trodde det låg långt bort, men det gav bekymmer i Sverige. Nu senast har i dagarna ett kärnkraftverk i Lovisa i Finland råkat ut för ett haveri som lyckligtvis inte ledde till några radioaktiva bekymmer. Men en påträngande erfarenhet visar att olyckor kan inträffa. Herr talman! I USA får man inte starta kärnkraftverk om det inte finns godkända evakueringsplaner. Det har bl.a. lett till att kärnkraftverket i Shoreham på Long Island inte har tagits i drift trots att det har varit färdigt. Det har varit laddat, men man har nu tagit bort laddningen. Kärnkraftverket i Seabrook i Massachusetts har heller inte fått starta. Är statsrådet beredd att verka för att de svenska kärnkraftverken inte får köras om det inte finns godkända räddningsoch evakueringsplaner?
Herr talman! Det var intressant att höra att Krister Skånberg har studerat antalet sidor i detta dokument. Det hade varit bättre om han hade läst dokumentets innehåll. Jag vill sammanfattningsvis säga följande om läget i Stockholms län. Länsstyrelsen har upprättat sina planer i enlighet med statsmakternas intentioner och räddningsverkets allmänna råd. Räddningsverket har granskat planerna och nyligen genomfört tillsyn vid länsstyrelsen. Räddningsverket och länsstyrelsen är överens om att beredskapen bör förbättras och hur detta skall ske. Därutöver har jag fått reda på, herr talman, att Krister Skånberg har tackat ja till en inbjudan från länsstyrelsen om att bli informerad om beredskapen på räddningstjänstområdet. Det besöket skall äga rum den 18 juni i år. Kanske får Krister Skånberg vid detta besök alla de detaljsvar han vill ha.
Herr talman! Jag har i varje fall blivit inbjuden till den här lunchen, och jag har lovat att återkomma med svar. Jag anser att det är otillfredsställande att vi i Sverige har den ordningen att vi inte har färdiga planer. Jag har en mycket stor respekt för att det tar tid att få fram en plan. Jag tycker att man skall ha den planen färdig först och sedan skall man våga - om man är modig, eller dumdristig, skulle jag vilja säga — att starta kärnkraftverken. Men i varje fall skall man inte göra detta innan dessa planer är färdiga. Jag har här i min hand ett protokoll från ett sammanträde mellan räddningsverket och länsstyrelsen. Där framgår det bl.a. att man är litet bekymrad över att sambandsmöjligheterna måste planeras, för de är ännu inte planerade. Det finns alltså fortfarande ingen sambandsplan i den här ganska kortfattade planen. Jag har faktiskt, herr statsråd, tittat också i innehållet. Men det är så tunt, vilket kanske framgår, att det är pinsamt att redogöra för det.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att säga nej till förslag från olika landsting om prov avseende ransonering för alkoholinköp. Från olika håll har framlagts förslag på förändringar av den samlade alkoholpolitiken. Förslag har lagts fram av socialstyrelsen med anledning av olika regeringsuppdrag och i ett handlingsprogram för att sänka alkoholkonsumtionen med 25 96 mellan åren 1980 och 2000. Riksdagen har också ställt sig bakom ett av socialutskottet framlagt betänkande om en aktiv alkoholpolitik där behov av ställningstaganden på det alkoholpolitiska området redovisas. Några landsting har uttalat krav på alkoholpolitiska åtgärder, i något fall har det gällt förslag om inköpsbegränsande åtgärder. Jag anser att det finns starka hälsopolitiska skäl som talar för att vi måste vända den nuvarande trenden att alkoholkonsumtionen ökar. Därom råder en bred enighet. Huruvida åtgärderna skall bestå av skärpta restriktioner, ökad opinionsbildning och information eller andra förebyggande åtgärder har jag i dag inte tagit ställning till. De olika förslag på förändringar av den samlade alkoholpolitiken som föreligger bereds för närvarande av socialdepartementet.
Herr talman! Sedan en tid tillbaka har ett antal landsting begärt, och kommer att begära, via skrivelser till regeringen att det skall införas någon form av inköpsbegränsning. För någon dag sedan blev jag av två skäl glad. En överväldigande del av svenska folket sade nej till ransonering eller införande av motbok. Jag blev lika glad när jag bevittnade att statsrådet sade att han var mycket tveksam till att införa ransonering eller motbok. Han ansåg att problemen i Sverige inte var av den arten att det var befogat att göra ett sådant ingrepp i de enskilda människornas liv och leverne. Herr talman! När man nu läser detta svar i dag förfaller något ha hänt. Nu uppfattar jag svaret som att statsrådet trots allt kan tänka sig att vara beredd att även pröva ransonering eller motbok, dvs. den väg som en kvalificerad majoritet av svenska folket kraftigt har sagt nej till. Gäller det som statsrådet sade i TV och tidningar för några dagar sedan, eller gäller det som statsrådet har skrivit i svaret på min fråga?
Herr talman! Jag kan upplysa Sten Andersson i Malmö om att båda uttalandena gäller. För min egen del är det precis som Sten Andersson säger. Jag anser inte att situationen påkallar någon ransonering. Jag har ännu inte tagit emot någon framställning från ett landsting. När framställningar kommer skall jag givetvis noga studera de argument som landstingen framför. Därefter skall naturligtvis regeringen ta slutlig ställning till de eventuella framställningarna från landstingen. Det är detta som ligger bakom sättet att svara i dag. Jag har förståelse för att landstingen engagerar sig i alkoholpolitiken. Det är lätt att förstå när man ser vilka skador som alkoholkonsumtionen faktiskt förorsakar. Alkoholen finns ju med i olika negativa företeelser som olyckor i samhället, våld och misshandel. Den orsakar också för tidig död hos många missbrukare. Det är mot den bakgrunden som man skall se landstingens framstötar om drastiska åtgärder. När det gäller ransonering får vi återkomma till frågan efter att ha studerat de argument som landstingen för fram.
Herr talman! För några dagar sedan sade statsrådet nej. I dag säger han kanske, möjligtvis eller eventuellt. Att försöka sitta på två stolar kan ibland sluta med en katastrof. Man kan hamna mitt emellan stolarna, och det är inte den behagligaste av sitsar. Det är tråkigt att statsrådet inte kan följa den majoritet som tydligen finns i dag bland svenska folket och som säger ett klart och tydligt nej till varje form av ransonering och varje form av försök att införa motbok. De siffror som statsrådet kastar fram tål icke en närmare granskning. Herr talman! Hur kan kulturell, industriell, social och ekonomisk verksamhet fungera i länder där varje person konsumerar vida mycket mer alkohol än vad enskilda gör i Sverige? Är det inte dags att släppa på en del av de bestämmelser som finns i dag, bestämmelser som trots allt inte har hindrat att vi har problem?

Herr talman! Gudrun Schyman har ställt följande fråga till mig: Kommer regeringen att ta några initiativ så att åtminstone människor som är tvångsintagna på LVM-hem inte riskerar att utsättas för förödmjukande och integritetskränkande behandling? Frågan har ställts mot bakgrund av vissa angivna förhållanden på LYM-hemmet Runnagården. Runnagården är ett behandlingshem för vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och är avsett för missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. Vid Runnagården bedrivs enbart vård enligt den s.k. Minnesota Hazellden-modellen. De som inte bedöms passa för behandlingsprogrammet erbjuds vård vid andra institutioner. Vården inleds regelmässigt med vistelse på mottagningsavdelningen, som är en sjukavdelning, normalt i en veckas tid. Behandlingen vid Runnagården är föremål för utredning av JO, efter anmälan av klientorganisationer. Jag vill självfallet inte föregripa JOs utredning och bedömning. Jag vill dock framhålla att vården i enlighet med vad som framgår av 18 LVM skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret. Det är riktigt att bakgrunden till att jag har ställt frågan är en JO-anmälan och den skarpa kritik som har kommit från klientorganisationerna om förhållandena på Runnagården. Det gäller delvis också andra hem som håller på att göras om för man skall att kunna introducera Minnesota-Hazelldenmodellen. Den här metoden kan passa vissa. Det kan jag inse, och vi är säkert överens om att det kan gå bra för en del av de människor som har varit på behandlingshem där denna behandlingsmetod används. Men en del människor har också direkt farit illa av att utsättas för denna metod. Det som i svaret kallas för ”vissa angivna förhållanden” är ändå ganska anmärkningsvärt. Det handlar om att i princip bli avklädd för att sedan bli iklädd en pyjamas när man kommer till hemmet. Det handlar om att bli utsatt för tvångsisolering under en veckas eller ett par veckors tid — då man är totalt isolerad från verkligheten utanför, press, massmedia och liknande. Detta är i en situation när man är tvångsintagen. Människor har ingen möjlighet att välja om de vill utsättas för detta eller inte. Hela behandlingsideologin bygger dessutom på en stark gudstro — om man får säga så. Det är inte alla som delar denna tro, men som på detta sätt tvingas att göra det eller åtminstone tvingas att låtsas att göra det. Många har upplevt detta som mycket kränkande och integritetsstörande. Det är en sanning med modifikation när man säger att det finns andra vårdmöjligheter för dem som inte gillar detta. Som det ser ut i dag finns det få platser. För många skulle det innebära att gå ut och ställa sig på gatan och vänta på en plats. Vi vet ju att många som i dag väntar på LYM-behandling går under under väntetiden. Det är på många olika sätt en tvångssituation som dessa människor utsätts för. Enligt min mening strider denna typ av behandling mot socialtjänstens intentioner. Jag tolkar slutet av svaret på min fråga som att vi är överens om detta. Skall staten verkligen stödja sådant när det gäller tvångsvård?
Herr talman! Som jag tidigare sade vill jag inte gå in på det enskilda fallet förrän JO har prövat ärendet. JO studerar just de integritetsfrågor som finns i sammanhanget utifrån den praktiska tillämpningen av den här metoden som förekommer vid Runnagården. Det är både klokt och formellt riktigt att avvakta utredningen, innan vi ger oss in i en diskussion om resten. Samtidigt vill jag gärna understryka att vi är helt överens om det generellt bekymmersammaii situationen, nämligen att det finns för få platser på LYM hemmen. Det är kanske inte så alldeles enkelt att erbjuda alternativ till dem som inte passar för en viss behandlingsmetod. Att få fram fler behandlingsplatser är en av huvudfrågorna. Som Gudrun Schyman säkert vet pågår det just nu diskussioner i denna fråga mellan socialstyrelsen och de båda kommunförbunden.
Herr talman! Jag förstår att vi är överens om saken. Frågan är då: Vad gör man under tiden? Vi vet hur lång tid det tar att få fram nya behandlingsplatser. Vilken typ av behandlingsideologi kommer man genom statsbidrag att uppmuntra vid de nya behandlingshemmen och behandlingsplatserna? Såvitt jag förstår av socialstyrelsens yttrande — socialstyrelsen har yttrat sig med anledning av denna JO-anmälan — har socialstyrelsen ”svalt” hela Minnesotamodellen. Socialstyrelsen har väldigt okritiskt godtagit det som denna institution har presenterat, utan att man över huvud taget har haft någon kontakt med några kritiker. Man säger att det finns vetenskapliga bevis för att denna behandlingsmodell är lyckad, vilket inte stämmer med verkligheten. De seriösa undersökningar som finns om LVM-vårdens resultat är ju bedrövliga på det sättet att de visar att det på lång sikt har mycket liten betydelse vilken metod man använder.
Herr talman! Jag tror att det viktigaste nu är att få ett resultat av de överläggningar som pågår mellan socialstyrelsen och kommunförbunden. Jag hoppas att det skall ske fort och att vi därefter — när vi ser vad som behöver göras — är beredda att genomföra detta. Det nya statsbidraget har lagts om för att stimulera till en ökad differentiering av vården, och framför allt för att få fram fler platser för dem som har omfattande behov. Jag hoppas att detta skall ge resultat, inte bara på lång sikt, utan även på ganska kort sikt. Till sist vill jag säga att jag är bekymrad över att vi har så pass liten faktisk kunskap om de många olika behandlingsmetoder som finns inom detta om råde. Jag är ny som ansvarig minister för detta område, men det har slagit mig att vi handlar väldigt mycket utifrån tro och ganska litet utifrån faktisk kunskap.
Herr talman! Det gläder mig. Jag delar denna uppfattning, att det är väldigt mycket tro och väldigt litet vetande. Det finns några forskningsrapporter som sträcker sig över lång tid och som visar att behandlingsformerna spelar en mycket liten roll. Det finns en viss självläkningsprocess och i övrigt vet man inte så mycket mer. Jag hoppas att jag har lyckats sätta fingret på den här frågan och att det går snabbt att få fram nya behandlingshem. Jag hoppas också att man — såvitt möjligt — försöker styra genom statsbidragen och tänker på vilken behandlingsideologi man vill uppmuntra, så att man inte i fortsättningen i onödan utsätter människor, som redan är utsatta för tvångsingripanden, för att också gå igenom den här typen av tvångsprogrammering.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig om hur arbetet med att inom Världshälsoorganisationen få till stånd etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak har avancerat. Med anledning av en fråga av Barbro Westerholm i samma ämne lämnade min företrädare Sven Hulterström den 17 oktober 1989 en redogörelse för de intitiativ regeringen tagit inom WHO när det gäller problemen med marknadsföring av alkohol och tobak. Utöver vad han då redovisade kan jag nämna att Sverige vid Världshälsoförsamlingen nu i maj var medförslagsställare till en resolution om tobak eller hälsa. Denna resolution, som antogs enhälligt, innebär bl.a. att länderna isin tobakskontroll skall överväga att inkludera skärpta restriktioner och gemensamma åtgärder för att på sikt eliminera all direkt och indirekt annonsering, annan marknadsföring samt sponsring. Vidare begärs i resolutionen att generaldirektören skall intensifiera WHOSs arbete med aktionsplanen mot tobak samt att han skall avsätta tillräckliga medel för att assistera länderna att genomföra samordnade kontrollprogram. Vartannat år skall en rapport om utvecklingen i länderna lämnas till Världshälsoförsamlingen. I ett svenskt inlägg togs bl.a. upp utvecklingsländernas utsatta läge när tobakskonsumtionen går ned i de ekonomiskt starka industriländerna som producerar och exporterar tobaksprodukter. Vid samma Världshälsoförsamling tog jag i mitt tal upp de stora problem som följer av den globalt sett stadigt ökande alkoholkonsumtionen. Jag mar kerade att WHO nu måste avsätta resurser och ge högre prioritet åt missbruksfrågor, i vad gäller både alkohol och narkotika. De nordiska länderna gjorde också gemensamt en kraftig markering med samma innebörd. Jag har senare erfarit att generaldirektören nu avser att inrätta ett nytt WHO program för alkohol och narkotikafrågor. Barbro Westerholm kan vara förvissad om att regeringen även i fortsättningen kommer att ta de initiativ som kan behövas i det internationella samarbetet för att föra dessa viktiga frågor framåt. Jag vill dock understryka att begränsning av marknadsföring är en bland flera åtgärder som måste ingå i de breda aktionsprogram som är nödvändiga för att minska konsumtionen av alkohol och tobak.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Min fråga avsåg faktiskt bara tobak, men jag fick en redogörelse för alkohol på köpet. Orsaken till att jag vill aktualisera tobaken är de siffror som nu kommit fram. WHO räknar med att 800 miljoner, 25 70, av de barn och ungdomar som lever i världen i dag kommer att dö förtid till följd av tobak. En tredjedel av alla dödsfall i åldrarna 35-69 år i USA är relaterade till tobaksbruk. Samtidigt uttalar doktor Han, som är chef för ett av WHOSs regionkontor i Asien, att för varje procent som ökningen minskar i i-världen, ökar tobaksbruket med 2 26 i u-länderna. Skall industriländernas regeringar då stå som passiva åskådare när de internationella tobaksbolagen här och nu — det rör sig företrädelsevis om amerikanska och brittiska bolag — genom förföriska marknadsföringsmetoder lägger under sig nya marknader? Här är kvinnorna en väldigt viktig grupp. Det räcker då inte att stå och hålla anföranden i WHO, utan man man måste också göra saker. Jag önskar att Sverige tog initiativ till ett internationellt möte, som man gjorde i fråga om bröstmjölksersättning och läkemedel. Man kan ta upp också andra frågor utöver marknadsföringen, sätta in marknadsföringen i sitt sammanhang och arbeta fram den aktionsplan som det sedan skall fattas ett konkret beslut om. Man skall inte bara skjuta frågan på framtiden. Det är alltför många människor som drabbas av för tidig ohälsa på grund av rökningen. Jag skulle vilja höra mer om statsrådets planer och vilka initiativ som Sverige avser att ta.
Herr talman! När det gäller internationella expertmöten kan jag, efter en tillbakablick över vad som har hänt under det gångna året, bara konstatera att man har haft flera internationella expertmöten, WHO-möten och andra internationella konferenser. Där har man beträffande tobaksfrågor kommit fram till rekommendationer om ett totalt reklamförbud. Med hänsyn till den mycket enstämmiga uppfattningen finns det en viss risk, om vi nu börjar diskutera etiska regler för reklam, marknadsföring, sponsring och annat, för att det ses som ett steg tillbaka i förhållande till vad dessa internationella experter enstämmigt har kommit fram till. När det gäller vår egen inställning till tobaksfrågor kan jag hänvisa till att tobaksutredningen har lagt fram sitt betänkande och att remisstiden går ut den 30 september. För regeringens och riksdagens del förutsätter jag att bestämda ställningstaganden i denna fråga måste avvaktas till dess. Men den internationella expertisen är mycket entydig i förhållande till reklamfrågan.
Herr talman! Det vore utmärkt om man kunde få igenom ett reklamförbud världen över, så att den information som får lämnas enbart är ren produktinformation om tjärhalt. Jag vill påminna om att detta brådskar. De som börjar röka i dag kommer att drabbas en bit in på 2000-talet. Jag hoppas att det inte finns rädslor inbyggda i det här. Tobaksindustrin tiger inte still, och den har namngivit person och företeelser som tydligen är förhatliga. På olika sätt höjer man hotets pekfinger mot dem. Jag tycker att det vore oerhört skrämmande och otäckt om det här arbetet skulle stoppas upp på grund av sådana initiativ från industrins sida.

Herr talman! Sonja Rembo har med anledning av att ett bilföretag i ett brev erbjudit sina produkter till ”aktiva funktionshindrade bilister” frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att myndigheters dataregister inte används på ett sätt som står i strid med skyddet av de registrerades personliga integritet. Enligt Sonja Rembo har adresserna hämtats ur bilregistret. Jag känner inte närmare till det fall som Sonja Rembo åsyftar och skall inte kommentera det. Allmänt vill jag dock säga följande. Frågan om myndigheters försäljning av personuppgifter har under senare år varit föremål för diskussioner. Regeringen gav därför dataoch offentlighetskommittén i uppdrag att utreda vad som bör gälla i framtiden om myndigheters rätt att sälja uppgifter ur sina ADB-register. DOKSs förslag till åtgärder har redovisats i ett betänkande som överlämnats till regeringen. Förslaget har remissbehandlats och är nu tillsammans med DOKS övriga förslag föremål för överväganden i regeringskansliet. Inriktningen på arbetet är att regeringen omedelbart efter sommaren skall kunna överlämna en proposition till riksdagen. I denna kommer bl.a. frågan om myndigheters försäljning av personuppgifter att behandlas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är ett reklambrev från en bilfirma ställt till aktiva funktionshindrade bilister. Bilfirman erbjuder handikappanpassade bilar i samarbete med en underleverantör som tillhandahåller den tekniska utrustningen. Det är ett bra exempel på hur det kan gå till. Adresserna har av underleverantören köpts från trafiksäkerhetsverket. De har lagts upp på magnetband, därefter dragits upp och vidarebefordrats till bilföretaget som skickat ut reklamerbjudandet utan angivande av källan. Detta förfarande strider i flera avseenden mot såväl datalagen som sekretesslagen. Det strider även mot oskrivna etiska regler. Det har uppenbarligen inte ringt några larmklockor hos någon av alla de personer som måste ha varit inblandade. Vi har i Sverige ett stort antal väl utbyggda dataregister över befolkningen. De baseras alla på ett omfattande utnyttjande av personnummer. Man kan ha många synpunkter på detta, men jag skall begränsa mig till en. Jag tycker att mitt exempel visar hur viktigt det är att alla dessa dataregister inte används till något annat syfte än de är avsedda för, nämligen för resp. myndighets myndighetsutövning. DOK föreslår att försäljning fortfarande skall tillåtas av flera stora dataregister, bl.a. bilregistret. Mitt exempel visar hur integritetskränkande en liten detalj kan bli i ett stort register, som normalt inte uppfattas som särskilt känsligt ur integritetssynpunkt. Jag vill fråga om justitieministern är beredd att föreslå riksdagen ett stopp för försäljning av uppgifter ur myndigheters personregister.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar kommer regeringen omedelbart efter sommaren att överlämna en proposition till riksdagen. Detta sker med anledning av det arbete som DOK har genomfört. I det förslaget skall vi komma till rätta med de problem som finns i samband med försäljning av sådana här register. Jag räknar med att vi på det viset skall kunna förhindra att integritetskränkningar av detta slag uppkommer. I varje fall skall de inte ha något stöd i den reglering som finns.
Herr talman! Jag uppfattar justieministerns svar som positivt, att man nu avser att titta på detta på allvar. Vi är olika känsliga för intrång i den personliga sfären. Jag fick själv ett sådant här brev, och jag kan lova justitieministern att jag kände mig avklädd in på bara kroppen och upphängd till allmänt beskådande. Firmor eller andra anser sig vara ute i vällovligt syfte i sådana här sammanhang. Uppgifter om handikappade bilister har använts en gång tidigare. Den gången ville turistrådet informera om handikappanpassade turistanläggningar. Det är också vällovligt, men tveksamt ur integritetssynpunkt. Det finns andra kanaler för marknadsföring. Man kan t.ex. annonsera i handikapporganisationernas tidskrifter, så får de ett handtag på köpet. Jag tror också att man skall ha måttliga förväntningar på hur medborgarna kan ta till sig och reagera på den komplicerade lagstiftning som finns. Jag hoppas att det arbete som nu pågår i departementet resulterar i att sådana här register i fortsättningen inte kommer att få säljas.
Herr talman! Jag skall till det jag har sagt tidigare foga en uppgift som kan vara av särskilt intresse för Sonja Rembo. Trafiksäkerhetsverket är nämligen numera mycket restriktivt vid sin bedömning av om man skall sälja denna typ av uppgifter. Trafiksäkerhetsverket avslog förra sommaren en begäran om adresser till ungefär 18 000 handikappade personer som var befriade från fordonsskatt. Beslutet överklagades till regeringen, som i ett beslut i oktober förra året inte fann skäl att frångå trafiksäkerhetsverkets bedömning. I det fallet lämnades således inga uppgifter ut från bilregistret.
Herr talman! I det fallet visade både trafiksäkerhetsverket och regeringen gott omdöme. Det är att beklaga att de två fall som jag har redogjort för har slunkit igenom nätet, men inte desto mindre har det hänt. Dessa två fall har jag fått reda på. Det kan finnas många andra fall som man över huvud taget aldrig får reda på. Jag tror därför att man til syvende og sidst måste utforma lagstiftningen på ett sådant sätt att sådana här misstag inte blir möjliga.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om regeringen avser att föreslå ekonomisk gottgörelse åt bilhandlaren Halvar Alvgard, sedan högsta domstolen beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i ett mål där Alvgard begärt skadestånd av staten. Alvgards skadeståndsanspråk har prövats av både tingsrätten och hovrätten. Båda domstolarna har enhälligt kommit till slutsatsen att staten inte är ansvarig för Alvgards ekonomiska skador. Genom domstolarnas avgöranden har det alltså klarlagts att Alvgard inte är berättigad till skadestånd av staten. Någon anledning för regeringen att i detta läge vidta någon åtgärd för att Alvgard skall få ersättning av staten föreligger enligt min mening inte.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Halvar Alvgard är ett av de namn som förknippas med rättsövergrepp mot den enskilde i 80-talets Sverige. Bilhandlare Halvar Alvgard anklagades 1981 för grova skattebrott, anhölls och blev utsatt för husrannsakan med beslagtagen bokföring som följd. Länsåklagaren höll samma kväll presskonferens där Alvgard utpekades som länets störste skattebrottsling. Det beslutades också om betalningssäkring med stora belopp samt skingringsförbud. Ett och ett halvt år senare lades förundersökningen ner, ingen brottsmisstanke fanns, allt var ett misstag och Alvgard fick en allmosa på 5 000 kr. för frihetsberövandet. Alvgards ekonomi var då slagen i spillror och hans anseende förlorat. Helt förståeligt stämde han staten och krävde 2,7 milj.kr. i skadestånd. Som statsrådet nämnde förlorade han i tingsrätten och hovrätten och har nu nyligen nekats prövning i högsta domstolen — allt självfallet med hänvisning till den då rådande lagstiftningen. Fallet Alvgard har emellertid bidragit till att den enskildes ställning mot staten nu har förbättrats. Betalningssäkringslagen har mildrats, tjänstefel har återinförts och Laila Freivalds har själv i en proposition med ikraftträdande den 1 januari i år skärpt det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen, låt vara i begränsad omfattning. Efter en annan proposition 1989 ökar dessutom den enskildes rätt till ersättning för kostnader i skattemål. Jag vet inte hur ärendet skulle ha handlagts av myndigheterna och hur domstolarna skulle ha dömt om de här redovisade bestämmelserna då varit i kraft, men skeendet hade knappast varit detsamma. Utan all tvekan har i alla händelser en människas liv oförvållat slagits i spillror, och då borde det vara ett oavvisligt krav att staten som vållat skadan tar sitt ansvar och gottgör den drabbade. Om inte staten är skyldig, som statsrådet säger, vem är det då? Jag beklagar statsrådets negativa inställning och frågar om statsrådet anser att Halvar Alvgard i alla avseenden har behandlats korrekt.
Herr talman! Rättsreglerna om det allmänna skadeståndsansvaret har ändrats under senare tid; det är helt riktigt. Just de regler som har tillämpats av domstolarna i Halvar Alvgards fall gäller emellertid alltjämt med ett undantag. Undantaget får betydelse bara för en mindre del av Halvar Alvgards skadeståndstalan, nämligen den del som rör en betalningssäkring. Undantaget gäller att man numera kan få skadestånd på grund av ett felaktigt beslut även om man har låtit bli att överklaga. Domstolarna har i Halvar Alvgards fall inte haft anledning att uttala sig om huruvida han skulle ha varit berättigad till skadestånd för den nyss nämnda betalningssäkringen, om den nya regeln gällt i hans fall. Till bilden hör vidare att just regeln om felaktig betalningssäkring har ändrats. Beträffande alla övriga punkter i Halvar Alvgards skadeståndstalan är rättsreglerna desamma i dag som de regler som tillämpades av domstolen. Givetvis kan det i framtiden bli fråga om andra bedömningar av domstolen i fall av detta slag. En utredning är tillsatt med direktiv att se över det allmänna skadeståndsansvaret. Det är en förutsättninglös och allsidig analys som skall göras i frågan om i vilken utsträckning det allmänna bör svara för skador som uppkommit för enskilda i samband med myndighetsutövning.
Herr talman! Frågan om betalningssäkring var inte en bagatell i detta fall, eftersom det betalningssäkrade beloppet uppgick till mellan 600 000 och 700 000 kr. Jag fick inget tillfredsställande svar på min fråga om statens eventuella ansvar. Statsrådet sade att staten inte är anvarig för Halvar Alvgards ekonomiska skador. Menar verkligens statsrådet att Halvar Alvgard själv är orsaken till dem? Jag fick inte heller något svar på min fråga om statsrådet anser att Halvar Alvgard i alla avseenden har behandlats korrekt. Den tillsatta utredningen visar att riksdagen inte anser att de regler som trädde i kraft vid årsskiftet är tillräckliga. Det var ju riksdagen som beställde den här utredningen. Det är glädjande att den har kommit i gång med sitt arbete och haft ett första sammanträde. Men det tar minst två och ett halvt år innan den blir färdig. Under tiden kan det tyvärr bli många fler fall av detta slag. Jag vore alltså tacksam om jag fick svar på de två frågor som jag ställde.